Herr talman! Låt mig till en början erkänna min underlägsenhet när det gäller de historiska beskrivningarna av bullret. Exemplet med drottning Desideria var slagkraftigare än de exempel jag gav. Beträffande den aktuella delen kan jag inte inse att de utfärdade cirkulären eller motsvarande skulle strida mot gällande lag eftersom gällande lag är så pass allmänt formulerad. Ärenden av detta slag kan ju bli föremål för överklagande i det konkreta fallet. Jag skall inte förlänga debatten men vill ändå nämna att vi har haft åtskilliga sådana konkreta fall uppe till slutlig prövning i kommunikationsdepartementet. I dessa fall har bullersynpunkten varit den avgörande. Jag vill gärna betyga för herr Skårman att vi vid departementets prövning av ärendena allmänt sett har strävat mot en skärpning av kravet på skyddszoner ur bullersynpunkt. En sådan sak kan självfallet inte genomföras på en gång över hela landet, men det är mot framtiden vi skall se.

Herr talman! Herr Wanhainen har frågat om jag ämnar vidta åtgärder för att hjälpa de katastrofdrabbade renägarna genom statliga bidrag eller lån för inköp av livrenar. Som svar på herr Wanhainens fråga vill jag erinra om att Kungl. Maj:t redan låtit vidta en rad åtgärder för att bistå de drabbade renägarna. Sålunda bemyndigades länsstyrelsen i Norrbottens län den 20 januari i år att inom en ram av 400 000 kronor utlämna lån och bidrag för att förhindra katastrofskador bland renar under vintern 1966/67. Kungl. Maj:t har vidare nyligen anvisat ytterligare 725 000 kronor för bidrag till renfoder m.m. Genom de hjälpaktioner länsstyrelsen i Norrbottens län härigenom i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna vidtagit har skadeverkningarna kunnat begränsas avsevärt. Enligt vad jag inhämtat har minskningen av renstammen genomsnittligt sett varit relativt måttlig. Enskilda renägare kan dock ha gjort betydande förluster. Länsstyrelsen i Norrbottens län överväger för närvarande olika åtgärder för att förbättra samernas försörjningsmöjligheter. Om det skulle visa sig erforderligt med ytterligare stöd på grund av de inträffade skadorna är jag beredd att ta upp denna fråga till prövning.

Herr talman!

Det var i maj 1912 som Kungl. Maj:t gav oktroj åt Nya banken, utan att — som det heter i bankoutskottets här föreliggande betänkande — hänsyn togs »till koncentrationstendenser inom <:banksektorn». Borgarsamhället på sin tid sade inte nej till en arbetarbank, men arbetarregeringen i dag säger nej till en borgarbank. Olof Aschberg fortsätter sin skildring på följande avslöjande sätt: »Vi kunde emellertid inte leva på skillnaden mellan inoch utlåningsräntan, vi måste vid sidan av den reguljära bankverksamheten göra affärer för att få kostnaderna täckta, en metod som gav anledning till häftig kritik från bl.a. bankinspektionen.» Sådana är hans ord. Nya banken blev därmed en investeringsbank. Efter att ha överlevt första världskriget försvann banken strax efter dess slut. Tiden för riskbetonade investeringar var Över. Den läxa socialdemokraterna den gången lärde har suttit i under nära 50 år, tills nu den Wickmanska banken för investeringar i näringslivet i dag skall beslutas av riksdagen. Jag har, herr talman, inledningsvis velat bringa i erinran detta experiment på bankområdet för att kammarens ledamöter skall veta att socialdemokraterna redan i liten skala med egna medel prövat vad de nu med statens medel u. p. a. i jätteformat vill upprepa, jag förmodar i den nog så ovissa förhoppningen att det skall gå bättre denna gång. Jag skall nu övergå till att granska detta senaste socialiseringsprojekt, detta nya utslag av den statliga företagarlusten som fortsättning på det statliga bevakningsbolaget, aktiebolaget Durox och många andra socialiseringsframstötar. Ty det är ändå just det som det är frågan om: att sträcka ut statens hand över viktiga delar av näringslivet. Knappast något annat institut än ett sådant som har staten som huvudman och garant kan fullfölja uppgiften att tillgodose föreliggande <kreditbehov, sägs det i propositionen. Det är det som skulle bevisas och som enligt högerpartiets mening alls icke har bevisats. Vi gör tvärtom gällande att nuvarande enskilda kreditväsen liksom hittills är i stånd att lösa uppkommande finansieringsproblem för sunda och lönsamma företag. Att det privata kreditväsendet liksom allting annat i näringslivet behöver kompletteras och vidareutvecklas är självklart, och att därvid lagstiftningsregler kan behöva reformeras och politiken på området behöva omläggas eller ändras tar vi i beaktande med våra alternativa förslag. Men det är inte detsamma som att staten skall tillåtas att överta uppgifter, som enskilt näringsliv och enskilda finansinstitut har alla förutsättningar att sköta mycket bättre än staten. Det är därför jag med stort beklagande nödgas konstatera att de båda övriga borgerliga partierna inte är på samma motståndslinje mot socialiseringspolitiken som högerpartiet är. Mittenpartierna accepterar en investeringsbank med statens medverkan nu omedelbart. Det är ytterligt beklagligt, men det är ett faktum. Vi har i vårt land under sistförflutna 10 månader upplevt en från utlandet härrörande konjunkturavmattning, som visserligen är svag i jämförelse med många tidigare avmattningar men som ändå träffar ett Ööverkänsligt svenskt näringsliv onödigt hårt. När den socialdemokratiska regeringen sökt efter botemedel häremot har den pekat på förment organisatoriska brister i finansapparaten. Enligt vår mening är det dock hos en felaktig ekonomisk politik man skall lägga ansvaret, om människorna uppfattar saken så att det skulle vara brist på finansiella resurser, brist på pengar, på kredit och kapital. Man återställer icke en lönsamhet, som gått förlorad, med kredit. Man ersätter icke ett avskräckt sparande med kredit. Man får icke risktagande med kredit. Riskera andras pengar är inte att ta risk. Bristen på lönsamhet sammanhänger med att produktens styckekostnad överstiger dess pris, bristen på sparande på det ständigt fallande penningvärdet och den högt uppdrivna beskattningen på sparavkastningen, bristen på riskvilligt kapital därutöver på bl.a. den nyligen införda kapitalvinstbeskattningen — allt detta är utslag av den förda ekonomiska politiken. Pressad av lika högröstade som osakkunniga vänsterelement kan den nuvarande regeringen beklagligtvis inte hålla sin politik så moderat att den kan låta bli ingrepp i socialiserande riktning i näringslivets organisation. Det är en allvarlig utveckling vi nu är inne i när vi på område efter område av samhällslivet glider åt vänster. Det förslag om ett statligt kreditaktiebolag som riksdagen i dag skall besluta om har som känt är icke föregåtts av sådan noggrann utredning och prövning som brukar känneteckna viktiga förslag i vårt land. Jag vill erinra något om gången av detta ärende. Denna ger ett bestående intryck av panikartad behandling. Först i slutet av förra året kom rykten i svang om att något var i görningen. I statsverkspropositionen föreslogs en näringspolitisk fond. Strax efteråt ändrades denna propå till förslag om ett statligt kreditaktiebolag, sedan den s.k. Kraghska utredningen framlagts. Detta skedde på basis av två kortfattade promemorior som inte hade stöd i förslag av den Kraghska utredningen om institutionella förändringar i kreditmarknadens organisation. Varken en näringspolitisk fond eller ett statligt kreditaktiebolag finns ens omnämnda i den utredningen. Denna antyder andra lösningar för kanalisering av AP-medel till bankerna. Remissbehandlingen fick som enda underlag de tvenne promemoriorna men inte Kraghs utredning. Två månader efter riksdagens sammankomst i januari presenterades en proposition. Sammanlagda tiden för beredning av detta viktiga ärende kan inte ha uppgått till ens tre månader. En grundlig prövning av propositionen på utskottsplanet i riksdagen har förhindrats. Begärda föredragningar i bankoutskottet har voterats ned. En sak kan slås fast med nithammare. Det är en himmelsvid skillnad mellan det sätt, varpå allmänna pensionsreformen förbereddes med två stora parlamentariska utredningar och en folkomröstning, och det hastverk som riksdagen nu presenterats. Jag jämför med allmänna pensionsreformen på den grund att regeringens talesmän själva vid olika tillfällen gjort jämförelser mellan dessa båda förslag, t.ex. statsminister Erlander i andra kammaren på remissdebattens sista dag. För att motivera det hastigt påkomna Ang. förslaget om det statliga kreditaktiebolaget har storvulna historiska perspektiv lagts på det enskilda svenska näringslivets utveckling. Det är i själva verket ett högt beröm som utdelas åt ett i propagandan ofta missfirmat enskilt företagarsystem. Vi tackar men står undrande inför detta starka betonande av en just nu aktuell strukturomvandling, som påstås vara så intensiv och angelägen att staten måste få vara med i dess finansiering. Det är ett utmärkande drag för ett näringsliv på enskild grund att det alltid befinner sig i omvandling. Den fria liberala marknadsekonomin skiljer sig från den statsdirigerade och reglerade planekonomin genom sin förmåga till strukturomvandling. Om man går till historiens vittnesbörd får man detta bestyrkt. Men det är en ständigt skeende process, och som vi ser saken på vårt håll är det våldsamma överdrifter i propositionens bedömning av strukturförändringen och dennas krav på finansieringsapparaten. På mig verkar det som om författaren skulle ha stirrat sig blind på och låtit sig fascineras av statistiska jämförelser från tidpunkt till tidpunkt med överhoppande av mellanliggande tidrymd så till den grad att han förlorat blicken för att den dynamiska utvecklingen ägt rum successivt i tidskrävande förlopp. Finansieringen av näringslivets fortsatta utveckling bjuder enligt vår mening inte problem av den art som regeringen vill göra gällande. En fri, flexibel och mångsidig kreditmarknad, organiserad på privat grund, är fullt i stånd att lösa de finansieringsproblem som även en snabb strukturomvandling — snabbare och mer omfattande än den nu pågående kan föranleda. Har man inte tänkt på att i utlandet, t.ex. i Förenta staterna, strukturförändringar av långt större omfattning och en helt annan storleksordning äger rum med stöd av en privat, enskild finansapparat, som dessutom i vissa hänseenden är sämre organiserad enligt min mening än vår genom sin lokalstatliga bundenhet? Det är inte på organisationen som det är så stora fel som på regeringens ekonomiska politik och i vissa fall gällande lagstiftning. Den privata organisationen av finansväsendet kan anpassa sig till nya uppgifter, och vi föreslår också åtgärder för att underlätta en sådan anpassning. Jag skall strax återkomma därtill. Som särskilda motiv för ett statligt kreditaktiebolag har anförts att finansieringsinsatser i det enskilda fallet kan bli mycket stora. Vad regeringen därvid har i tankarna är nogsamt fördolt för riksdag och allmänhet. Skall vi ta detta på allvar, måste det vara fråga om så stora saker att något liknande hittills icke skådats i vårt land. Något enda exempel har nämligen icke av socialdemokraterna åberopats för att något seriöst investeringsprojekt på grund av sin storlek icke kommit till stånd med hittillsvarande finansieringsapparat. Ändå har det rört sig om projekt i halvmiljardklassen och mer. Vad är det för seriösa projekt som skulle ta det statliga kreditaktiebolagets hela aktiekapital i anspråk och som regeringen har i tankarna? Kunde riksdagen inte i dag få åtminstone en antydan därom? Vår bedömning av förslaget skulle inte kunna undgå att ta intryck av sakliga informationer därom. Enligt vår mening bör man inte bortse från att de små och medelstora företagen i vårt land svarar för större delen av produktion och sysselsättning. Ju mer de stora projekten prioriteras, desto mindre medel står till förfogande för det stora antalet mindre men kanske lönsammare och utvecklingsbara företag. Det har också antytts i propositionen och utskottsmajoritetens skrivning, att ett samspel skulle underlättas mellan statens styrande verksamhet och det statliga kreditbolagets låneverksamhet. Det är dunkelt tal, men enligt vår mening bör finansieringen av de statliga företagens riskfyllda objekt prövas och beslutas av riksdagen och inte flyttas över till det statliga kreditbolagets slutna direktionsrum. Enligt högerpartiets mening gagnas inte det fria svenska näringslivet av att staten sträcker ut sin makt över delar av kreditväsendet. Vi yrkar därför avslag på Kungl. Maj:ts förslag i proposition nr 56, och jag ber att få yrka bifall till reservation 9 a vid bankoutskottets hemställan under punkten K i förevarande utlåtande. Vi har i stället i detta sammanhang aktualiserat, i något större skala, förslag och tankar som redan tidigare i flera år väckts motionsledes i riksdagen, t.ex. om de s.k. återlånen, och diskuterats i den offentliga debatten, t.ex. om inrättande av nya finansieringsinstitut. Vi föreslår att riksdagen skriver till Kungl. Maj:t med begäran om förslag till sådana författningsändringar på vissa punkter att legala förutsättningar skapas för att inrätta ett enskilt återfinansieringsinstitut i stället för det statliga kreditaktiebolaget. Det är vårt alternativ till socialiseringsprojektet. Vi har gett det arbetsnamnet Näringskredit. Jag skall söka att i korta drag beskriva dess uppbyggnad och arbetssätt.

4) Affärsbankerna blir Näringskredits låntagare genom återfinansiering av såväl stora som små kreditbehov, vilka av olika skäl är svåra att tillgodose genom direkt placering på marknaden, särskilt den långa. 5) Kreditbedömningen ligger decentraliserat i affärsbankerna. för återbetalning av återfinansierade lån i Näringskredit på i princip liknande sätt som för lån erhållna i riksbanken. 9) Näringskredits upplåningsbevis får anses bliva fondgilla enligt nu gällande bestämmelser för t.ex. försäkringsbolag och AP-fonden. 10) Näringskredits storlek får anpassas till marknadens förmåga att i fri konkurrens absorbera dess olika upplåningsbevis. De växer alltså harmoniskt in i en vidgande marknad. Utskottsmajoriteten säger att legala förutsättningar för att bilda enskilda kreditaktiebolag redan nu existerar. På papperet är detta riktigt, men när exempelvis Handelsbanken för några år sedan ansökte om att få bilda ett dylikt bolag, beviljade regeringen det inte. Vad som begärs från vårt håll är två specificerade saker på det rättsliga området. Banklagens begränsning av inlåningsrätten behöver för det första vidgas, så att tillskott till ett nytt kapitalmarknadsinstitut från bankernas sida inte reducerar rätten att ta emot allmänhetens kassamedel. För det andra behöver en komplettering ske av banklagens bestämmelser beträffande rätten att ge bunden utlåning på sådant sätt att utlåning, som refinansieras i Näringskredit på samma sätt som görs i fråga om återlånen, läggs utanför den begränsning som gäller för annan bankverksamhet. Utskottsmajoritetens polemik mot vår begäran i detta hänseende, med hänvisning till den ökade men icke i anspråk tagna rätten att ge bunden utlåning, är en ren missuppfattning av vad vi begärt. Ett privat återfinansieringsinstitut är enligt vår mening vida att föredra framför ett statligt kreditaktiebolag, eftersom nuvarande kreditmekanism då i princip förblir oförändrad och affärsbankernas =: kreditbedömningsresurser kan utnyttjas som hittills. Den sakkunskap som finns samlad blir då bäst utnyttjad. Det är nog en orealistisk uppfattning att det statliga kreditaktiebolaget skulle kunna, som det heter i propositionen, repliera på kreditinstituten för sin egen mångmiljardverksamhet. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 7 vid utskottets hemställan under H, vilken tillsammans med reservation 9 anger vårt kreditpolitiska alternativ till regeringspartiets och mittenpartiernas delsocialistiska framstöt. Jag skall också mera kortfattat redogöra för de övriga reservationer som avgivits från vårt håll. Andra talare från högerpartiet kommer att mer ingående behandla vissa av dessa reservationer. Det råder enighet i bedömningen om att näringslivets självfinansiering gått tillbaka, likaså om att företagens investeringsvilja kan hämmas av en alltför låg självfinansieringsgrad. Däremot går meningarna isär om hur det problemet skall lösas. Vi delar utskottsmajoritetens uppfattning att det i första hand är den internationella konjunkturutvecklingen som avgör om ökade bruttovinster skall uppkomma i företagen. Emellertid kan enligt vår mening en hel del göras på skatteområdet. Vi har därför redan i motioner begärt förslag till årets höstriksdag, t.ex. om mervärdeskatt, sänkta marginalskatter, bättre avskrivningsmöjligheter, fullständigare resultatutjämning m.m. — något som majoriteten motsätter sig eller fördröjer. Vad utskottsmajoriteten säger om att självfinansieringen skulle vara ogynnsam för löntagarna finner vi vara absurt. Vi är övertygade om att de anställda väl förstår fördelarna av att ha tillgång till de modernaste arbetsredskap som finns ait få. Finansiellt starka företag är första och främsta försvarslinjen för trygghet i anställningen. Regeringspartiet underskattar löntagarnas intelligens, det är min tro. Mittenpartierna vill ha en utredning till 1968 års riksdag om behovet av ökad självfinansiering. Då vi anser att det är åtgärder som behövs och inte utredningar och det är klart vad som kan göras, anser vi oss inte böra biträda utredningsyrkandet, som vi närmast uppfattar som en försvagning av vår hållning om vi skulle biträda detsamma. Vi biträder alltså utskottets hemställan under B men icke dess motivering. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 1b. Beträffande utskottets hemställan under C har herr Enarsson och jag avgivit en blank reservation, betecknad 2 b. Mittenpartierna önskar även här en parlamentarisk utredning och förslag till 1968 års riksdag om liberalisering av gällande bestämmelser för att öka kreditinstitutens långfristiga kreditgivningskapacitet och förbättra företagens långfristiga kapitalförsörjningsmöjligheter. Enligt vår mening skulle tillgodoseende av det syfte det här gäller inverka menligt på tillgången på kort och medellång kredit, som det framför allt är bankernas sak ait förmedla, medan hypoteksinstituten redan har möjlighet att ge långfristig kredit. I nuvarande läge är det enligt vår mening viktigare att tillse att den korta och medellånga krediten inte onödigtvis reduceras. Vi instämmer emellertid i mittenpartiernas uppfattning att något mindre rigorösa krav på realsäkerhet är motiverade. Då vår syn på denna fråga redovisas i reservationen till utskottets hemställan under D, har vi nöjt oss med en blank reservation vid denna hemställan under C. Vi har alltså inget annat yrkande än utskottets. Reservation nr 3, som är en högerreservation, begär författningsändringar till årets höstriksdag i syfte att få en bättre fungerande kapitalmarknad. Vi önskar få rätt för bankerna att biträda företagen vid utplacering av aktier, med rätt för bankerna till temporärt innehav av aktier, vilket nu är förbjudet utom 1 vissa undantagsfall. Vi önskar också en översyn av bankernas säkerhetsbestämmelser — som jag nyss nämnde — samt att emissionskontrollen avskaffas. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Reservation nr 4 vid utskottets hemställan under E är en gemensam borgerlig reservation till förmån för en fördubbling av Industrikredits och Företagskredits aktiekapital och garantiförbindelser. Det är för att underlätta de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Även reservation nr 5 vid F är en gemensam borgerlig reservation och går ut på en begäran om Översyn av exportkreditfinansieringen. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 4 och 5. Vid utskottets hemställan under G har herr Enarsson och jag en blank reservation. Mittenpartierna önskar här en parlamentarisk utredning och förslag till 1968 års riksdag angående grunddragen i de politiska åtgärder som behövs för att öka den samlade kapitaltillgången i landet i första hand genom stimulans av enskilt sparande. Självfallet biträder vi helhjärtat syftet att stimulera enskilt sparande, men även i detta fall anser vi det vara att försvaga vår ställning om vi skulle krypa bakom en utredning i stället för att kräva åtgärder för att stimulera sparandet. Vi har vid årets riksdag i ett flertal reservationer till bevillningsutskottets betänkanden påyrkat omedelbara Ååtgärder för att stimulera enskilt sparande, och vi avser att återkomma med dessa eller liknande krav vid första läglighet. Vi önskar därför inte binda oss vid ett utredningskrav. Vi har heller inget annat yrkande än utskottet. Vad slutligen gäller reservation 8 vid utskottets hemställan under J avser den en begäran att riksdagen fattar principbeslut om inrättande av en stiftelse för industriell forskning och industriellt utvecklingsarbete med ett anslag av 100 miljoner kronor. En närmare redogörelse för vår syn på denna fråga kom mer att lämnas av en annan representant för högerpartiet, varför jag kan nöja mig med att yrka bifall till reservation 8.

Herr talman! Ett av motiven för regeringens förslag till en investeringsbank är den situation som vårt näringsliv råkat i och som i slutet av förra året och början av detta tog sig uttryck i ökade driftsinskränkningar och nedläggande av företag. De svårigheter som vissa branscher, t.ex. textiloch skobranscherna, haft att brottas med under en följd av år har trängt upp i industribranscher som är av väsentlig betydelse för vår export och vårt lands ekonomi. Socialdemokraterna påstår att orsakerna till dessa svårigheter är att näringslivet inte klarar den strukturrationalisering som är erforderlig för att företagen skall bli slagkraftiga på den internationella marknaden. De skyller dessutom på den internationella konjunkturen. Nu måste staten träda in, menar man, med sin hjälpande hand. Vi måste i denna situation skapa trygghet för sysselsättningen, säger regeringen, och härför behövs nya former för kapitalets fördelning. Regeringen försöker skyla över bristerna i sin egen ekonomiska politik med nya improviserade åtgärder. Låt mig först, herr talman, framhålla att svårigheterna inom arbetslivet i dag inte i första hand beror på de internationella konjunkturerna, även om de spelar en roll. Svårigheterna inom näringslivet beror i hög grad på den ekonomiska politik som förts av regeringen — en politik som medverkat till att kostnadsnivån pressats upp och lönsamheten för företagen minskat. Möjligheterna att spara i företagen har väsentligt minskat under den socialdemokratiska regeringens maktinnehav. Självfinansieringsgraden har alldeles särskilt minskat under hela 1960-talet, och den nedgången fortsätter. Den föränderliga värld vi lever i ställer stora anspråk på företagen. De måste för att kunna följa med i den tekniska utvecklingen snabbt kunna ställa om sina produktionsmedel till rationellare teknik. De måste snabbt fånga upp de nya möjligheter till avsättning av sina produkter som uppstår genom nya behov och önskemål hos kunderna och till de förutsättningar som nya marknader ger. Dessa stora krav på omställning och anpassning motiverar även en hög ekonomisk beredskap inom företagen. Ett företag som tror och vill satsa på en ny teknik, en ny vara eller nya marknadsmöjligheter måste i regel, även om beslutet underbyggts av erforderliga utredningar, ta betydande risker. Det hör till en progressiv företagaranda. En sådan progressiv företagaranda, som är en förutsättning för en gynnsam utveckling av vårt näringsliv, stimuleras av en god tillgång på eget kapital i företaget. Den främjas av en tillräckligt hög självfinansieringsgrad, men företagen drar sig i det längsta för att göra mer eller mindre ovissa förändringar i produktionen och satsa på nya investeringar med lånat kapital. Även av den anledningen är en hög självfinansieringsgrad en produktionsfrämjande faktor. Det har varit en medveten politik från regeringens sida att tvinga ut överskotten ur företagen för att göra dem mera beroende av lånefinansiering. Genom att sedan med olika medel dirigera kapitalströmmarna får regeringen ett fastare grepp om näringslivet. Även i propositionen om investeringsbanken — liksom i bankoutskottets utlåtande uttrycker socialdemokraterna ett motstånd mot ökad lönsamhet och därmed en ökad självfinansieringsgrad i företagen, och det är beklagligt. Som skäl mot ökad självfinansiering anger utskottsmajoriteten bl.a. att kreditpolitiken har större möjligheter att påverka investeringsutvecklingen vid en låg självfinansieringsgrad och en hög externfinansiering. Jag tror att detta argument är väsentligt för socialdemokra terna. Deras åstundan att dirigera kapitalet och därmed även styra näringslivets investeringar är för dem ett argument för minskat sparande i företagen. Också ett flertal remissinstanser som yttrat sig över regeringens promemorior om investeringsbanken har hävdat att en förskjutning från självfinansiering till finansiering med lånade medel måste skada investeringsviljan. Så har t.ex. Sparbanksföreningen framhållit att fortsatt nedgång i självfinansieringsgraden med all säkerhet skulle innebära en minskad benägenhet till investeringar inom näringslivet. Detta måste i särskilt hög grad, säger föreningen, gälla de slag av investeringar som avses med regeringsförslaget, exempelvis investeringar i utvecklingsarbete, där den förväntade avkastningen kan ligga i en avlägsen framtid och även vara förhållandevis osäker. Det är uppenbart att de svårigheter som näringslivet nu brottas med, svårigheter som tar sig uttryck i driftsinskränkningar och företagsnedläggelser och i otrygghet inom arbetslivet, beror på minskad lönsamhet, minskade möjligheter till sparande i företagen. Vi anser från folkpartihåll att kravet på trygghet för den anställde å ena sidan och en låg lönsamhet och därmed otillräckliga möjligheter att spara i företagen å andra sidan inte går ihop. Ekonomiskt stabila företag är en säker front mot otrygghet i arbetslivet. Mittenpartierna har föreslagit en rad åtgärder för att främja sparandet i företagen. Vi har gång på gång yrkat på en reformering av vårt skattesystem som främjar arbetsvilja och sparande. Vår indirekta beskattning, vår omsättningsskatt och våra punktskatter, missgynnar näringslivets konkurrensförmåga i förhållande till utlandet, och det är angeläget att även denna gång framhålla att vi kräver en allmän skattereform, innebärande en omläggning av den indirekta beskattningen till mervärdeskatt, sänkning av marginalskatten och sänkt inkomstskatt för lägre inkomster. En så dan reformering av vårt skattesystem skulle stimulera arbetsviljan och individuella produktionsinsatser. Andra åtgärder på skatteområdet för att förbättra näringslivets självfinansiering är ökade möjligheter till resultatutjämning vid beskattning, förbättrade avskrivningsmöjligheter t.ex. på fastigheter som ingår i rörelsen och på maskiner och verktyg. En orsak till den minskade lönsamheten och otillräckliga konkurrensförmåga är inflationen. Här har vårt land under de senaste åren intagit en tätplats bland industriländerna. Kampen mot penningvärdeförsämringen måste skärpas kraftigt. En effektivare stabiliseringspolitik är en förutsättning för ett ökat sparande, såväl enskilt som inom företagen. Det svenska näringslivets konkurrensförmåga och därmed även tryggheten till arbete är i högsta grad beroende av att politiken inriktas på att hålla inflationen i schack. Mittenpartiernas krav på en mera aktiv näringspolitik har också under en lång följd av år innefattat en förbättrad kreditförsörjning för näringslivet. Den avtagande lönsamheten och den minskade självfinansieringen inom företagen tillsammans med de ökade investeringar som den tekniska utvecklingen kräver ställer i dag helt andra och större anspråk på vår lånemarknad än bara för några år sedan. Därtill kommer att AP-fonderna får en allt större dominans för kreditförsörjningen. Vi har vid flerfaldiga tillfällen framhållit att trygghet inom näringslivet och trygghet för sysselsättningen kräver att vi har en kreditmarknad som anpassas till utvecklingen både i fråga om behov av kapital och i fråga om inriktning av de investeringar som måste göras men även när det gäller kapitaltillflödet och kapitalmarknadens struktur. Vi menar att vår lånemarknad är alltför hårt bunden i stela former, vilka har tillkommit i en tid då helt andra anspråk ställdes på kreditförsörjningen och då vi inte hade det tillflöde till kre ditmarknaden som vi har i dag. Jag tänker då speciellt på AP-fonderna. En mera effektivt fungerande kreditmarknad bör kunna uppnås genom en liberalisering av bestämmelserna i vår banklag. Bl. a. bör kreditinstituten ges möjligheter att bevilja lån med mindre stränga krav på realsäkerheter än för närvarande. Kreditbedömningen bör i större utsträckning ta hänsyn till företagens lönsamhet och framtidsmöjligheter. Det finns visserligen redan nu möjligheter för kreditinstituten att ge s.k. förtroendelån men i begränsad omfattning. Om kreditinstituten mera kunde satsa på företagens duglighet, på goda idéer och på gynnsamma framtidsprognoser, skulle detta främja näringslivets utveckling. Det är också önskvärt att kreditinstituten får större möjligheter att bevilja långfristiga tidsbundna lån, som ger företagen bättre förutsättningar att planera sin investeringsverksamhet på lång sikt. Även i det avseendet har förbättringar skett under de senaste åren, men vi anser inte åtgärderna tillräckliga. Framför allt har vi framhållit hur viktigt det är att åstadkomma nya vägar för en kanalisering av AP-fondernas växande resurser ut till företagen. Vidgade möjligheter för kreditinstituten till upplåning i AP-fonderna är ett sätt som bör prövas. Den goda spridning över landet som bankernas kontorsnät har samt den värdefulla kännedom och erfarenhet om näringslivet på det lokala planet som finns inom kreditsystemet borde kunna utnyttjas bättre för att styra AP-medlen till värdefulla företag, både stora och små. Det bör finnas metoder som ger en effektiv fördelning av kreditresurserna med en garanti för att AP-medlen garanteras riskfrihet i placeringarna. Näringslivet har vid upprepade tillfällen framfört önskemål om bättre möjligheter till en modernisering av lånemarknaden. Några av bankföreningens förslag har genomförts, men andra av oppositionspartierna och näringsli vet föreslagna åtgärder för att åstadkomma en effektivare kreditmarknad har regeringen tyvärr inte brytt sig om. Det är först nu när de oroande tendenserna i svensk ekonomi med driftinskränkningar och företagsnedläggelser har blivit allt allvarligare som regeringen mycket brådstörtat funnit sig nödsakad ait föreslå åtgärder för att underlätta näringslivets kreditförsörjning. Först presenterades med några få rader förslaget till en investeringsfond i statsverkspropositionen. Detta förslag avlöstes några få veckor senare av ett föga utarbetat förslag till en investeringsbank. Det som oppositionen framför allt har kritiserat, liksom de remissinstanser som har yttrat sig över promemoriorna om investeringsbanken, är ju tillkomsten av regeringens förslag. Här har regeringen helt avvikit från gängse praxis inom svenskt demokratiskt liv. De frågeställningar som ligger till grund för bankförslaget borde naturligtvis ha blivit belysta i en parlamentarisk utredning, vilken hade kunnat tillgodogöra sig de erfarenheter och den expertis som finns inom näringslivet och kreditväsendet. Det är anmärkningsvärt att regeringen på ett för vår ekonomiska tillväxt så viktigt område som när det gäller näringslivets kreditförsörjning helt har litat på departementstjänstemännens kunnande och åsikter och isolerat förberedelsearbetet från de erfarenheter och kunskaper som finns ute i samhällslivet i övrigt. Det var ju inte ens meningen att departementets förslag skulle gå ut på remiss till näringslivets organisationer. Detta skedde först efter påtryckning från oppositionen och näringslivet, och när förslaget sedan presenterades gjordes det i tvenne promemorior som utsattes för en mycket skarp kritik. Av 17 remissinstanser ansåg 13 att dessa promemorior inte kunde utgöra underlag för beslut om en investeringsbank. Av de fyra instanser som accepterade promemoriorna anförde tre på olika inrättande av en statlig investeringsbank punkter kritik mot materialets knapphändighet. Knappast någonting i det stora problemkomplex som regeringens förslag omsluter kan sägas vara tillfredsställande utrett. Förslaget innehåller inga uppgifter om den tilltänkta investeringsbankens organisation och arbetssätt. Det enda som kortfattat angives är låneverksamhetens inriktning och i allmänna ordalag hur styrelsen skall vara sammansatt. I verkligheten begär regeringen en fullmakt in blanco att utforma ett statligt institut helt efter eget önskemål. Mittenpartierna har vänt sig mot de risker för maktkoncentration som en bank av föreslagen typ innebär. Vi har också vänt oss mot att banken skall ha rätt till aktieförvärv; detta skulle kunna utnyttjas för statligt inköp av företag och således för direkt socialisering. I propositionen hävdar statsrådet Wickman att en statlig investeringsbank inte leder till ökad maktkoncentration utan tvärtom tillför marknaden ett balanserande element. Det måste betyda att investeringsbanken även skall kunna konkurrera med affärsbankerna. Låt mig då först säga att när det gäller affärsbankernas del av kreditmarknaden äger ju staten en storbank som torde utgöra en betydande konkurrensfaktor. Den verksamhet som utövas av sparbankerna, postbanken och kreditinstitut i övrigt förtjänar också att nämnas då man bedömer konkurrenssituationen, liksom att kreditmarknadsutredningen — som beräknas vara färdig med sitt arbete i år — har till uppgift att belysa kreditmarknadens struktur och avgränsningsproblem. Det är väl denna utrednings uppgift att även föreslå åtgärder för en balanserad konkurrens på kreditmarknaden. Vi finner det uppenbart att en helstatlig investeringsbank som skall vara allenarådande över de stora investeringsklumparna, för att citera mittenpartiernas motion, innebär en total maktkoncentration på detta område. I sin motion, liksom i reservation 9 b, har mittenpartierna yrkat på en skyndsam parlamentarisk utredning och förslag till 1968 års riksdag angående utformningen av kreditgivningen för särskilt riskfyllda och långsiktiga investeringar i näringslivet. Det är bl.a. nödvändigt att i en sådan utredning belysa följande frågor: Hur stort är behovet av långsiktig och riskbärande kreditgivning inom olika delar av näringslivet och i olika typer av företag? Hur skall en investeringsbank vara organiserad mera i detalj för att möta de lånebehov, som det kan ankomma på den att tillgodose, och vilka riktlinjer skall gälla för bankens placeringspolitik? Vi menar att utredningen skall ha till huvuduppgift att finna en utformning av ifrågavarande kreditgivningsverksamhet som så långt det är möjligt undviker maktkoncentration och därmed förenade risker för maktmissbruk. I reservationen visas på olika vägar för en sådan lösning. Man kan tänka sig inrättandet av nya enskilda kreditinstitut som kan konkurrera med en investeringsbank upprättad under statlig medverkan. Om den saken säger utskottet på sid. 22 i utlåtandet att rättsliga förutsättningar för en sådan åtgärd redan nu föreligger. Ja, visst finns det väl rättsliga förutsättningar att starta kreditinstitut med bankinspektionens medgivande; men det finns icke rättsliga förutsättningar att starta ett institut som på samma villkor konkurrerar med en statlig investeringsbank av den utformning regeringen föreslagit. Ett privat kreditinstitut är underkastat banklagens bestämmelser om säkerheter och har således inte den frihet i kreditbedömning och beträffande långivningens långfristighet, som den föreslagna investeringsbanken avses få. Det är inte fråga om konkurrens på lika villkor. mäktige och som herr Ståhl tagit upp i en motion i andra kammaren är ett kreditinstitut som grundar sig på delägarskap mellan staten och kreditmarknaden, t.ex. samma form som AB Industrikredit och AB Företagskredit. Den ckonomiska intressegemenskap mellan staten och kreditväsendet som en sådan lösning skulle innebära skulle tillföra den nya kreditgivningen den erfarenhet och det kunnande om företagen och deras kreditbehov som finns inom näringslivet. Den skulle också bättre än ett helstatligt institut ge möjligheter till en koordinering mellan det nya institutets stora krediter för mera riskbetonade investeringar och utvecklingsprojekt å den ena sidan och bankernas konventionella lån för t.ex. rörelsekrediter å den andra. Även det alternativet bör utredas varvid näringslivets och bankernas intresse för en aktiv medverkan bör undersökas. Även frågan om ett refinansieringsinstitut av den art som föreslås i högermotionerna kan övervägas. En viktig fråga för utredningen bör vara hur en statsgaranti skall utformas för att täcka de risker som kan uppstå med den mera riskbetonade inriktning som även de av oss föreslagna alternativa instituten kan komma att få. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen och den minskade lönsamheten gör det enligt vår mening angeläget att skapa nya kreditgivningsmöjligheter i projekt av långsiktig och riskbärande karaktär. I mittenpartiernas motion framhålles att den akuta situationen inom näringslivet och på arbetsmarknaden motiverar omedelbara åtgärder. Därför, menar vi, bör en bank nu inrättas som successivt kan inpassa sin verksamhet på kreditmarknaden. Under tiden som banken utvecklas bör frågan om dess permanenta utformning efter de riktlinjer som tidigare här har angivits utredas, liksom även frågan om andra former på kreditmarknaden som är avsedda att främja näringslivets kapitalförsörjning. Vi föreslår en bank med ett aktiekapital på 4253 miljoner kronor och en reservfond på 45 miljoner kronor. För ändamålet bör således anvisas ett investeringsanslag på 470 miljoner kronor. Fullmäktige i riksgäldskontoret bör bemyndigas att ikläda staten en garanti intill ett belopp av 425 miljoner kronor för bolagets förpliktelser. Vi anser att det för det första årets verksamhet, som det nu är aktuellt att dra upp riktlinjerna för, torde vara tillräckligt att medge en så stor upplåningsrätt för investeringsbanken att dess totala utlåningskapacitet blir 1,5 miljard kronor. Banken bör stå under tillsyn av bankinspektionen. Banken skall inte ha rätt att förvärva aktier, och verksamheten skall ha en samhällsekonomisk och affärsmässig inriktning. Banken skall ha till syfte att medverka till en långsiktig höjning av produktiviteten inom näringslivet. Någon subventionering skall ej få förekomma. Det nya kreditinstitutet skall kunna ge ett lån utan alltför stränga krav på formella säkerheter, men s.k. blancokrediter skall dock inte få beviljas till högre belopp än hälften av bankens aktiekapital. Banken skall kunna medverka till emissioner på samma villkor som gäller för andra kreditinstitut. Avgörande för bankens medverkan i viss långivning skall vara bedömningen av projektens art, inte företagens storleksordning. Utvecklingskraftiga mindre och medelstora företag skall således få nytta av den nya banken på samma villkor som större företag. Vi finner det naturligtvis angeläget att ett gott samarbete kommer till stånd mellan staten, näringslivet och kreditmarknaden i den nya banken, och därför är det av stor vikt att representanter för arbetsmarknad och näringsliv och kreditväsende ingår i den nya bankens styrelse. Herr talman! Det är alldeles klart att utvecklingen inom «<näringslivet och strukturomvandlingen i framtiden kommer att drabba många enskilda personer liksom nu är fallet. Det finns många aktuella exempel som visar att strukturomvandlingen inom många branscher leder till friställande av arbetskraft. Vi anser fördenskull att det är nödvändigt att satsa på arbetsmarknadspolitiken. Detta kommer en annan representant för folkpartiet senare att tala om. Vi anser det också nödvändigt att, samtidigt som nya vägar för kapitalförsörjningen skapas, också tillse att människorna i största möjliga utsträckning får sysselsättning på de orter och platser där företag läggs ned. Det är nödvändigt att understryka angelägenheten av att näringslivets strukturomvandling kan genomföras utan att vissa områden i vårt land drabbas av sysselsättningssvårigheter. Företagsnedläggelser kan leda till att orter och bygder med god tillgång till bostäder, skolor och serviceanläggningar förlorar det ekonomiska underlag som behövs för denna servicens fortbestånd. Strukturpolitiken måste därför enligt vår mening kombineras och samordnas med en aktiv lokaliseringspolitik. Det är uppenbart att de medel som nu ställs till lokaliseringspolitikens förfogande är otillräckliga. Det är nödvändigt att förslag om utvidgning av totalramen för lokaliseringslån och för investeringsbidrag framläggs snarast möjligt och senast till innevarande års höstriksdag. Herr talman! Låt mig slutligen säga några ord om de mindre och medelstora företagens situation i dagens näringsliv. Det är anmärkningsvärt att man i den ekonomiska debatten kring investeringsbanken nästan enbart har talat om stora företag och oftast glömt de mindre och medelstora, som dock gör en betydande insats i en modern industristats ekonomiska liv. Man gör sig skyldig till en felaktig generalisering när man ofta sätter likhetstecken mellan stordrift och lönsamhet och mellan mindre företag och orationell drift. Den tendens till gigantomani som präglar den ekonomiska debatten i vårt land medför en undervärdering av de små enheternas konkurrenskraft. I dag svarar i vårt land de mindre företagen med under 50 anställda per enhet för ungefär 30 procent av produktionen inom industri och hantverk. Det är en siffra som korresponderar väl med näringsstrukturen i de stora industristaterna, t.ex. USA och Västtyskland. En bearbetning av statistiska centralbyråns industristatistik visar att effektivitetsökningen inom de mindre företagen under tioårsperioden 1954—1964 var procentuellt starkare än inom Övriga grupper. Det finns naturligtvis fortfarande utrymme för väsentliga produktionshöjningar, men detta förutsätter att en investeringsfrekvens som präglat tidigare år kan upprätthållas även i fortsättningen. Undersökningar visar även att lönsamheten inte avviker särskilt mycket mellan olika grupper av företag, t.ex. mellan stora och små enheter. Det är nödvändigt att de mindre och medelstora företagen får en kapitalförsörjning som motsvarar deras produktionsinsais. Så är inte fallet just nu. Statistiken visar att den totala utlåningen till mindre och medelstora företag inom industrin år 1965 uppgick till 1,9 miljard kronor eller 15 procent av den totala utlåningen till industrin i vårt land. Samtidigt svarar de mindre och medelstora företagen för 22 procent av hela produktionens förädlingsvärde. Det föreligger således en disproportion mellan kreditflödet till dessa företag och deras produktiva insatser. Denna disproportion kan i kronor uppskattas till ungefär en miljard. I mittenpartimotionen liksom i reservation 4 har framhållits att de mindre och medelstora företagens investeringsbehov måste beaktas inom såväl den nya kreditgivningsformen som den kreditgivning vilken är särskilt inriktad på dessa företag. AB Industrikredits och AB Företagskredits utlåningskapacitet bör ökas genom en fördubbling av aktiekapitalet, och dessutom bör företa gareföreningarnas utlåningsmöjligheter ökas väsentligt. I motionen har föreslagits att sex miljoner kronor reserveras för en fördubbling av ifrågavarande kreditinstituts aktiekapital och 24 miljoner kronor anslås till hantverksoch åindustrilånefonden, varur företagareföreningarna får sin upplåning att sedan fördelas bland de mindre företagen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 a, 2 a, 4, 5, 6 a och 9 b.

Herr talman! Den investeringsbank som vi diskuterar i dag kan ju komma att bli ett institut av mycket stor betydelse i svenskt näringsliv. Vi vet inte så mycket om det nu, men vi kan nog våga en gissning i den riktningen. Fakta omkring detta ärende är relativt sparsamma, och ämnet är inte av så stort omfång, så vi kan få lyssna till många upprepningar i dagens debatt. Vi i mittenpartierna är fullt eniga om linjerna, och med den utomordentligt fullständiga redovisning som herr Stefanson nyss har lämnat kan jag för min del vara desto mera kortfattad. Men även jag kommer naturligtvis tillbaka till ett mycket centralt ämne i denna. debatt, och det är självfinansieringen. Från slutet av andra världskriget — i mitten av 1940-talet — fram till början av 1960-talet ägde en mycket snabb utbyggnad och rationalisering rum i det svenska näringslivet. Denna gynnsamma utveckling grundade sig inte minst på de möjligheter till självfinansiering som företagen då hade.

Perioden är slut sedan några år tillbaka. Möjligheterna till självfinansie ring är praktiskt taget utplånade. De är i varje fall numera mycket små. Intresset för risktagande och utvecklingsarbete har därigenom försvagats i mycket hög grad. Bilden är i dag en helt annan än för några år sedan. Den karakteriseras av permitteringar och företagsavvecklingar i olika former. Bilden har drag av misströstan och resignation inför något som synes många omöjligt. Regeringen talar om strukturrationaliseringen. Visst har vad som sker inom näringslivet i dag drag av strukturrationalisering, men det är inte bara en Önskvärd = strukturrationalisering, utan dessutom är det någonting annat som försiggår, där regeringen inte på något sätt kan spela rollen av den oskyldige.

Det instrument som vi i dag är i färd med att skapa kan naturligtvis tänkas spela en roll i detta sammanhang. Det ekonomiska klimatet har blivit mycket kärvare.

Genom dessa arbetsmarknadsavtal har för mycket blivit uttaget. Det hjälpte inte ens att finansministern själv försökte varna parterna för dessa för stora uttag. Vi vet att chefen för rikets finanser gjorde det. Han varnade dem. Men det hjälpte som sagt inte. Därför är det också följdenligt att finansministern i sitt nu av riksdagen godkända förslag höjt omsättningsskatten och beskurit konsumtionen med 500 miljoner kronor. Det är 500 miljoner kronor i år och nästa år som kan överföras till investeringssidan. För en sådan överföring hade givetvis flera vägar varit möjliga att välja. Regeringen valde plötsligt att överföringen skulle ske först via en fond, och senare kom det nu föreliggande förslaget om skapandet av en investeringsbank. Efter år av föga näringsvänlig regeringspolitik fick regeringen plötsligt ambitionen att uppträda som näringslivets store räddare. Det sades av herr Åkerlund för en stund sedan att han beklagade att de båda övriga borgerliga partierna inte ställde upp i paraden tillsammans med högerpartiet. Jag antar, herr talman, att regeringen gör samma beklagande, ty utan tvivel är regeringen missnöjd med mittenpartiernas uppträdande i denna fråga. Önskemässigt har ju högern ändå, iförd vackra kläder, ställt upp till parad på önskat sätt och sagt ett bestämt nej. Vi däremot trilskas när det gäller att gå med på vägen, och det är störande. Det hade varit önskvärt att alla hade gjort som herr Åkerlund. Jag är övertygad om att finansministern innerst inne tycker så. Denna överföring av de medel som vi tar från konsumtionen kunde vi gjort även på andra sätt än det regeringen nu föreslagit. En förstärkning av budgeten och återhållsamhet med statens egna lånebehov skulle ju också ha kunnat ge näringslivet större lånemöjligheter och större finansiellt utrymme. Andra vägar fanns också — men det skall jag inte uppehålla mig vid längre. Vi har emellertid klart för oss att den nya banken ingalunda skapar några nya resurser — den kan endast förmedla befintliga resurser till företagsamheten. Herr talman! Med hänsyn till näringslivets för dagen stora behov att få omedelbar tillgång till riskvilligt kapital och att snabbt få detta behov tillgodosett säger vi inom centerpartiet liksom folkpartiet ja till grundandet av denna investeringsbank. Det är då inte fråga om något provisoriskt beslut — såsom man har försökt att tolka det hela — utan enligt vår mening är beslutet definitivt. Men, herr talman, utredningstiden har varit för kort och förberedelserna är mycket improviserade och bristfälliga. Vi föreslår just därför en utredning om en mera slutgiltig utformning, vilken skall ske under bankens första år. Vi menar exempelvis att frågan bör hållas öppen huruvida banken skall vara heleller halvstatlig och huruvida vi skall ha ytterligare en näringslivets bank, som skall konkurrera på lika villkor. Den statliga bankens definitiva storlek bör därför fastställas senare. Vi tillstyrker också att denna investeringsbank skall stå under bankinspektionens tillsyn. Utredning behövs. Regler måste också utarbetas för bankens verksamhet. Propositionens innehåll härutinnan är ju — som alla uppmärksammat — mycket knapphändigt, och ingen är blind för att möjligheter föreligger och att, herr talman, avsikter kan förefinnas att använda banken som ett nyvordet instrument för näringslivets socialisering. Sådan socialiseringspolitik anser vi bör förhindras. Vi vill därför inte heller vara med om att det skall vara tilllåtet för banken att göra uppköp av aktier. Vi vill alltså ha en skyndsam parlamentarisk utredning och beslut av 1968 års riksdag. Som riktlinje för utredningen bör gälla att monopolisering undvikes, att effektivitet och affärsmässighet främjas, att maktbalans skapas i en halvstatlig bank eller också att konkurrens åstadkommes mellan olika institut. Vidare bör banklagstiftningen liberaliseras. Existerande kreditinstitut av olika slag bör få ökade möjligheter att konkurrera när det gäller långfristiga tidsbestämda lån. Vi får inte heller glömma att en betydande del av företagsamheten i vårt land representeras av de mindre och medelstora företagen — de får inte komma bort i sammanhanget. Vi vill därför att kreditgivningskapaciteten hos redan existerande institut, nämligen AB Industrikredit och AB Företagskredit, i det aktuella läget skall ökas genom en fördubbling av aktiekapitalet. Vidare bör hantverksoch industrilånefonden förstärkas med 24 miljoner kronor. Vi önskar också understryka, att näringslivets möjligheter till självfinansiering åter bör förbättras genom bl.a. ökade möjligheter till resultatutjämning, förbättrad avskrivning och ett borttagande av omsättningsskatten på investeringar i näringslivet. Vi vill också i detta sammanhang som vår mening framhålla, att resurserna inom lokaliseringspolitiken måste förstärkas. Slutligen måste kampen mot penningvärdeförsämringen fortsättas och skärpas. Jag vill än en gång erinra finansministern om mittenpartiernas förslag om en rundabordskonferens, där ramarna för de fria avtalsslutande marknadsparterna kan överblickas. Med sin expertis borde de kunna ta reda på dessa själva — och vem vet, kanske de rent av gör det. De krafter som styr på detta fält är för starka för att mäktiga ledare skall kunna hålla kraven inom vettiga gränser. Vad vi tar ut för mycket i form av löner, för med sig en penningvärdeförsämring på sikt. Jag vill gärna ge en blomma åt finansministern för att han i det stycket vågat uppträda och öppet säga ifrån. Jag vill endast beklaga att han inte kunnat bli åtlydd. Ett fast penningvärde är någonting utomordentligt värdefullt för ett land, en tillgång som vi alla har samma starka intresse av att vilja försvara. Vad jag hittills anfört — och ytterligare finns att tillägga — finns allt redovisat i mittenpartiernas reservationer. Jag ämnar yrka bifall till ett antal reservationer. Jag skall inte förklara vad varje reservation innehåller — det kan överlåtas till enskilt studium — men de reservationer jag nu ber att få yrka

Herr talman! Det torde inte finnas någon större anledning att här gå in på de utvecklingstendenser i den svenska ekonomin, som utgör bakgrunden till propositionens förslag om inrättande av en statlig investeringsbank. Dessa tendenser har mycket utförligt beskrivits i propositionen. Även i flera av motionerna lämnas beskrivningar, som i många avseenden stämmer väl överens med propositionens bedömningar. Jag förstår herr Åkerlund, som så kraftigt uttryckte sin besvikelse över att oppositionen saknade möjligheter till ett gemensamt uppträdande i denna för vårt land mycket stora fråga. Det är en väsentlig skillnad på tongångarna i herr Nils Theodor Larssons anförande och de negativa tongångarna hos herr Åkerlund.

Det förefaller också vara gemensamt för de flesta bedömare, att man nu måste skapa metoder för att i ökad utsträckning kanalisera AP-fondens medel till näringslivet. En fråga som har tilldragit sig ett betydande intresse i debatten kring näringslivets finansieringsproblem är i vilken grad investeringar bör finansieras med egna medel, d.v.s. hur hög självfinansieringsgraden bör vara. Utskottsmajoriteten är givetvis väl medveten om att en alltför låg självfinansieringsgrad kan minska företagens investeringsvilja. I särskilt hög grad kan det komma att hämma utvecklingen av nya produkter och produktionsmetoder. En sådan utveckling skulle medföra allvarliga risker för en minskning av framstegstakten. En grundläggande förutsättning för fortsatt expansion av vårt näringsliv är en gynnsam lönsamhetsutveckling. Det är vi säkert alla överens om. Vinsterna kan inte få sjunka så, att självfinansieringsgraden hotar att underskrida den punkt, där företagens investeringsvilja börjar svikta. Tankegångar av denna art har legat bakom utskottsmajoritetens skrivning i dessa frågor. Å andra sidan tycker vi inom utskottet att den del av oppositionen, som yrkar på att självfinansieringsgraden skall höjas, gjort det väl enkelt för sig. Självfinansieringsgraden kan inte direkt påverkas av ekonomisk-politiska åtgärder. Företagens behållna vinster beror ju i första hand på konkurrensförhållanden, vilka bara indirekt kan påverkas av ekonomisk-politiska åtgärder. De politiska åtgärder som i första hand skulle kunna komma i fråga vore skattesänkningar för företagen. Det är dock inte alls säkert att skattesänkningar skulle leda till ökad självfinansiering, eftersom en ökning av de behållna vinsterna kan medföra krav på större utdelning och krav på större lönehöjningar från de anställda. Utskottsmajoriteten är alltså inte fullt så optimistisk i fråga om möjligheterna att höja självfinansieringsgraden som vissa delar av minoriteten är. Även om man inom utskottsmajoriteten till fullo inser betydelsen av en tillräckligt hög självfinansieringsgrad, kan det också anföras argument mot en alltför hög nivå. Mycket talar t.ex. för att kapitalet i högre grad kommer att tillföras expansiva företag och branscher, om fördelningen sker via kreditmarknaden, där olika anspråk får konkurrera med varandra. Ur fördelningspolitiska synpunkter skulle säkerligen en olycklig utveckling kunna komma till stånd om man ökade vinsternas andel i produktionsresultatet på lönernas bekostnad. Det är angeläget att framhålla att utskottsmajoriteten på intet sätt underskattat de problem som en alltför låg självfinansieringsgrad skulle medföra. Det skulle, herr talman, föra för långt att här gå in på alla de förslag som framförts som alternativ till den statliga investeringsbanken. För övrigt kommer andra talare här i debatten att framföra olika aspekter på de olika förslagen. Oppositionen har fört fram en lång rad förslag till ändringar av gällande banklagstiftning, och det är möjligt att en del av dem skulle kunna vara nyttiga komplement till investeringsbanken. Utskottsmajoriteten har emellertid inte ansett det välbetänkt att nu föranstalta om ändringar i lagstiftningen på det sätt som oppositionen föreslagit. Vi tror att man därigenom på ett olyckligt sätt skulle föregripa det utredningsarbete som redan pågår inom detta område. En mycket högt kvalificerad utredning med representanter för bl.a. bankväsendet, sparbankerna och försäkringsbolagen utreder dessa frågor. Den beräknas bli klar med sitt förslag före detta års slut. I detta sammanhang kan det också vara lämpligt att påminna om att bankoutskottet så sent som i höstas behandlade vissa förslag, som gick ut på att man borde ändra grunderna för bankernas kreditbedömning så att mindre vikt lades på tillgången av realsäkerheter och i stället större hänsyn togs till företagsledningens kvalitet, företagens finansiella planering o.s.v. Utskottet avstyrkte enhälligt dessa förslag med hänvisning till kreditinstitututredningen. Oppositionen har enats om att föreslå att förhandlingar skall upptagas med de icke statliga delägarna om en fördubbling av aktiekapitalet i AB Industrikredit och AB Företagskredit. Syftet skulle vara att öka dessa företags utlåningskapacitet. Utskottsmajoriteten instämmer i och för sig i att kreditgivning genom dessa företag kan vara ett bra sätt att främja de mindre och medelstora företagens utveckling; utskottsmajoriteten är övertygad om att de mindre och medelstora företagen ofta erbjuder en effektiv produktionsform. Det är väl ingen tvekan om att de mindre och medelstora företagen även i framtiden har en mycket viktig funktion att fylla i vårt näringsliv. När ändå majoriteten ställer sig tveksam till nyttan av att öka aktiekapitalet i AB Industrikredit och AB Företagskredit beror det alltså inte på någon negativ inställning till de mindre och medelstora företagen. Vår tveksamhet beror på det enkla faktum, att båda företagen i dagsläget har en betydande outnyttjad utlåningskapacitet. Det är mycket svårt att inse, vilken praktisk nytta det skulle ha att nu ytterligare öka denna marginal av outnyttjad kapacitet. Man kan i detta sammanhang också peka på ytterligare förslag med samma innebörd. Ett exempel är förslaget om att bankernas rätt att ge bundna lån skall utvidgas. En mycket väsentlig liberalisering i denna riktning företogs redan 1965. För närvarande har bankerna författningsmässigt en ram på mycket stora belopp för sådana lån, och man måste här konstatera att en mycket liten del av denna ram hittills har utnyttjats. Man kan då fråga sig vad det skulle fylla för ändamål att ytterligare öka denna outnyttjade ram. Det torde inte vara nödvändigt att här närmare gå in på de motiveringar, som ligger bakom utskottsmajoritetens tillstyrkande av propositionens förslag om inrättande av investeringsbanken. Majoriteten har funnit propositionens motiveringar övertygande och har redovisat sina överväganden i utlåtandet. Högern har i sin reservation formulerat ett i och för sig sammanhängande alternativ, som enligt vår mening är mindre effektivt. Värt att notera i sammanhanget är att högern avstyrker förslaget om investeringsbanken bl.a. med hänsyn till kreditinstitututredningens arbete. Samordning borde enligt reser vanterna ha skett med denna utredning. I ett annat stycke förordar man emellertid författningsändringar som också, enligt min mening, helt faller inom kreditinstitututredningens uppdrag. Om högern således i sin reservation har ett alternativ till Kungl. Maj:ts förslag om inrättande av ett statligt kreditaktiebolag, torde det vara ganska svårt att använda samma omdöme då det gäller mittenpartiernas förslag i deras reservationer. Inrättande av ett kreditinstitut för långfristiga krediter på ett år, och med en utlåningskapacitet på 1,5 miljard kronor har åtminstone jag mycket svårt att förstå innebörden av. Vilka resultat skulle man i det avseendet ha möjligheter att nå? Med hänvisning till att flera av utskottets ledamöter senare under debatten kommer att vidröra olika frågeställningar ber jag, herr talman, helt kort att med det sagda få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Låt mig inledningsvis försöka formulera högerpartiets inställning till vad som är — och enligt vår mening skall vara — statens roll dels i förhållande till näringslivet och dels i förhållande till de många människor som är anställda i industri och företagsamhet och som där har sin bärgning. Gentemot den enskilda människan har staten ett direkt ansvar, ett ansvar för hennes trygghet, för hennes rätt till en ökande andel av välståndsökningen och för hennes rätt till en säker och meningsfull sysselsättning. I förhållande till näringslivet är statens ansvar indirekt, ett ansvar för den formella ram och det ekonomiska klimat inom vilket företagandet sker. Staten har lagstiftningsmakten och staten är ansvarig för den ekonomiska politiken. Staten har sålunda, och skall ha, ett avgörande indirekt inflytande på all ekonomisk aktivitet i vårt land.

I årets förstamajtal har regeringens förslag om en statlig investeringsbank spelat en dominerande roll. Inte oväntat, kan man tillägga, eftersom banken i sig själv är en politisk demonstration av en regering, som framför allt på det ekonomiska området dokumenterat sina misslyckanden och som måste ta till politiska undanmanövrer för att dölja vad som brister i den förda politiken. Den som har tagit del av den reviderade finansplan som riksdagen skall diskutera i nästa vecka behöver ju inte tveka om de politiska bevekelsegrunderna. Det kan inte vara tilltalande, det förstår jag, finansminister Sträng, att behöva framlägga ett så skralt bokslut för förra året — det valår, då regeringen försökt få väljarna att inse att socialdemokratin även på den ekonomiska politikens område var bäst i världen. Om statsbankens politiska bakgrund vittnar inte enbart dess tidigare här i dag omvittnade extraordinära tillkomst utan också — och kanske främst — de mångskiftande och ofta motstridiga egenskaper som tillskrives detta kreditinstitut. Den som har tagit del av alla uttalanden som har gjorts från den tidpunkt då banken ännu befann sig på fondstadiet och till årets förstamajtal finner, att regeringen har sökt presentera en högst mångfacetterad men också ogripbar s.k. bank. Det har faktiskt förelegat betydande skillnader i uppläggningen när statsbanken presenterats av statsråden Sträng och Wickman i skilda föredrag inför arbetsmarknadens par ter och inför näringslivets företrädare och när den presenterats i politisktaktiskt broschyrmaterial. Det handlar visserligen om samma kreditinstitut, men det politiska konststycket består däri, att inför de moderata i samhället låta banken framstå såsom ett uttryck för handlingskraft och att på den sviktande vänsterkanten låta den sia om en socialistisk morgonrodnad. Det är emellertid förståeligt att regeringen nu vill skjuta fram bankfrågan. När konjunkturerna har försämrats har våra inhemska kostnadsstegringar, som har gått betydligt snabbare än som varit fallet i våra konkurrentländer, tillsammans med kreditrestriktionerna och svårigheterna på kapitalmarknaden inte kunnat undgå att skörda offer — offer i arbetslöshet. Den skuld som tillkommer regeringens ekonomiska politik vill man nu skjuta över på strukturrationaliseringen, på bankerna, på företagarna eller på vem som nu kan finnas till hands. Den oro hos människorna, som ett ökande antal driftsinskränkningar och nedläggningar helt naturligt har givit upphov till under det senaste året, försöker man nu på detta sätt avleda. Ur politisk propagandistisk synpunkt kan man visst finna motiv för denna taktik. Däremot måste man göra en annan bedömning när bankförslaget nu sent omsider tas upp i riksdagen. Förstamajtalen bör då skjutas i bakgrunden och i stället bör man inrikta sig på det reella innehållet i vad regeringen verkligen menar med sin s.k. näringspolitik. Det är det som måste skjutas fram. När jag hörde företrädaren för bankoutskottet herr Ståhle nyss tala, slog det mig just att kammaren inte fick veta så mycket om vad regeringens näringspolitik egentligen innebar. Men vi får kanske inte ta detta med näringspolitiken alltför vördnadsfullt. Näringspolitiken är i själva verket till stor del den ekonomiska politiken sedd ur företagandets synpunkt. Det är handelspolitik och lokaliseringspolitik samt arbets marknadspolitik o.s.v., men där alla dessa skilda ingredienser alltid måste ses mot bakgrunden av det större sammanhanget. Det sammanhanget är ju vad vi allmänt brukar kalla den ekonomiska politiken. Den del av näringspolitiken som de statliga kreditinstituten ursprungligen knöts till utgick från strukturomvandlingen inom det svenska näringslivet och från näringslivets kapitalförsörjning. Detta framgår tydligt av de två tunna promemorior, som utgör underlaget för regeringens förslag. Det finns därför anledning att något närmare beröra högerpartiets allmänna inställning till just näringslivets strukturomvandlingsproblem och det ansvar som statsmakterna har för denna del av näringspolitiken. Socialdemokraterna och den nye näringsministern tycks anse att det är regering och riksdag som skall bära huvudansvaret för strukturomvandlingen. För vår del ser vi inte saken på detta sätt. Det måste helt naturligt vara företagen själva, som har det direkta ansvaret och som är skyldiga att ta de avgörande initiativen för den strukturella utvecklingen inom industri och företagsamhet; statsmakterna har, som jag nämnde tidigare, här i första hand en indirekt skyldighet. Staten måste å sin sida eftersträva att i förtroendefull samverkan med näringslivet självt och dess organisationer skapa ett företagsvänligt klimat med goda betingelser för en både dynamisk och mångsidig aktivitet inom de olika delarna i samhällsekonomin. Att staten konstlat, artificiellt, vill åstadkomma genomgripande förändringar i vad finansdepartementet uppfattar som strukturrationaliserande riktning innebär däremot enligt vår mening allvarliga risker för det ekonomiska framåtskridandet på lång sikt. Detta gäller antingen den statliga dirigeringen inriktas mot produktionen eller den riktas mot distribution, handel och andra sektorer. Även för strukturomvandlingen får därför den allmänna ekonomiska politiken, skattepolitiken, handelspolitiken och Jlokaliseringspolitiken til syvende og sidst avgörande betydelse. På dessa punkter har emellertid regeringspolitiken resulterat i påtagliga misslyckanden — därvidlag vill jag gärna instämma i herr Nils Theodor Larssons uttalanden. Inflation, kostnadsökningar, skatteskärpningar och allsköns ökade statliga pålagor har ju bidragit till att näringslivets konkurrensmöjligheter successivt försämrats. I takt med de stegrade kostnaderna — som t.ex. på löneområdet har pendlat kring för näringslivets del 10 procent per år sedan 1963 — har företagens möjligheter att av egna medel finansiera sina investeringar ständigt minskat. Många som velat rationalisera och strukturanpassa sin produktion har härigenom tvingats lägga ned verksamheten, med friställringar som följd. Den utveckling som vi kunnat märka på detta område under de senaste åren har alltså inte bara samband med den svacka i konjunkturen, som Sverige och även andra länder upplevt. Regeringens taktik att i stället tala om strukturrationalisering och om kreditväsendets funktionssätt förtjänar därför att noga observeras. Om inte en kraftig förbättring i konjunkturutvecklingen nu tills vidare räddar regeringen, är jag ganska säker på att vi kommer att få uppleva ett allt häftigare misskrediterande av näringslivet och kreditväsendet. Det är nämligen inte i första hand en allmän s.k. strukturrationalisering i syfte att skapa i huvudsak stora driftsenheter, som kan tillförsäkra oss fortsatt snabb utveckling av näringslivet, ökat välstånd och tryggad sysselsättning. Vad de politiska krafterna måste inrikta sina ansträngningar på är, som jag nämnde inledningsvis, att skapa en bättre miljö för dynamiskt företagande, företagens egna initiativ och kapitalinsatser. Kraven på den ekonomiska politiken med dess uppgift att hejda kostnadsstegringarna bibehåller därför sin centrala betydelse lika mycket efter som före propositionens framläggande. Regeringen hävdar emellertid att den ekonomiska strukturomvandlingen nu ställt och i framtiden ställer vårt näringsliv inför kapitalförsörjningsproblem som endast kan lösas genom att detta kolossala nya statliga kreditinstitut inrättas. Men då är det också regeringens skyldighet att ge åtminstone ett enda exempel på i och för sig önskvärda och räntabla strukturrationaliseringar som hittills hindrats av att kreditmarknaden ej fungerar tillfredsställande. Den andra punkten där högerpartiet ser på strukturförändringen på ett annat sätt än socialdemokratin gäller den på regeringshåll ibland hävdade föreställningen, att endast storföretagen kan försvara sin ställning i framtidens samhälle. Erfarenheterna från Amerika och från vårt eget land talar på den punkten ett annat språk. Visserligen gör sig starka koncentrationstendenser inom vissa branscher mycket starkt gällande, och en del produkter kan med god ekonomi endast framställas i mycket stora produktionsenheter. Inom andra branscher eller tillverkningar möter vi en helt annan bild. Här kan vi exempelvis se på den finmekaniska industrin. Det händer ofta att även ett litet företag som specialiserat sig på en eller ett par produkter kommer i åtnjutande av de långa seriernas ekonomi. De kan trots sin litenhet ofta lyckas erövra en mycket stor marknadsandel. Det är till sist inte företagets kolossala storlek som är avgörande utan det är företagets storlek i förhållande till den marknad på vilken det arbetar. Man bör dessutom hålla i minnet att stora koncernföretag inte är detsamma som stora produktionsenheter. Många svenska företag, som internationellt sätt är jämförelsevis små, har en högeffektiv produktionsapparat som väl kan mäta sig med vad som finns i Europa i övrigt och även med vad Amerika kan uppvisa. Eftersom det statliga investeringsinstitutet uppenbarligen syftar till en prioritering av de mycket stora investeringsprojekten föreligger här en speciell risk för att denna prioritering sker på de mindre och medelstora företagens bekostnad. Men då skall man betänka att våra storföretag — de som har mer än 500 anställda — sysselsätter mindre än en tredjedel av det totala antalet anställda inom industrin. De mindre och medelstora företagen däremot svarar för den avgörande delen av näringslivets produktion och sysselsätter mer än dubbelt så många arbetare och tjänstemän som storföretagen. För Öövrigt tyder olika statistiska uppgifter på att mindre företag förmått öka sin produktivitet och sin lönsamhet lika bra som storföretagen. Vi måste alltså ha klart för oss, att varje ytterligare tiotal miljoner som genom investeringsbanken förbehålles större objekt kan innebära att kanske något hundratal mindre, måhända utvecklingsbara projekt får svårare att komma till stånd. Det är med den här bakgrunden högerpartiet vänder sig mot den påtagliga överbetoning som regeringen gör i sin argumentation om de jättestora företagsenheterna. I den strukturförändring, som sker genom ett spontant och svåröverskådligt samspel mellan produktionsfaktorer, spelar också äganderätten och de initiativ äganderätten uppmuntrar till en stor roll. Enligt högerpartiet måste utgångspunkten vara att det privata ägandet inte koncentreras till allt färre händer eller överförs till staten utan tvärtom sprids till allt fler. För näringspolitikens del måste detta innebära, att man på denna punkt inte försämrar utan ständigt underlättar också de mindre och medelstora företagens villkor. Det är dessa företag som ofta utgör grunden för spontan nybildning och för industriell verksamhet av helt nytt slag. samheten får inte begränsa sig — men när man läser propositionen får man känslan att regeringen önskar det — till sammanslagning och tillväxt av redan existerande stora koncerner. Om detta blir fallet skapar man både en bristande balans i fråga om ägandeförhållandena i svensk företagsamhet och risk för en lägre utvecklingstakt. Herr talman! I hela den västliga världen tillämpas fortfarande den fria marknadshushållningens principer, och det är väl ingen som vill bestrida att vi försöker göra det även här i Sverige. Ett område i vårt land utgör dock ett undantag, nämligen bostadssektorn, och vi känner till hur resultatet där blivit. Vi har där fått sociala och ekonomiska missförhållanden och en orättvis och säkerligen betydligt högre hyressättning än om marknaden hade varit fri. Bostadspolitiken har på sitt sätt trasslat till landets ekonomi, inte minst kapitalmarknaden. Beträffande de enskilda människorna vet vi alla, hur jättelika köer vi har på detta område. Vi skall ha denna utveckling i minnet när vi nu ser på det regleringssystem som regeringen genom det nya statliga kreditinstitutet kan genomföra på lånemarknaden. Vad vi riskerar med den statliga banken är att skapa en ny lånekö även på kapitalmarknaden, varvid framför allt den medelstora och mindre företagsamheten får sitta emellan och därigenom också de hundatusentals människor som är anställda i denna företagsamhet. Genom det statliga kreditinstitutets monopolställning och stora utlåningskapacitet föreligger också betydande risker för att det kan användas — och avsikten kan vara att göra det — i dirigerande syfte och för att möjliggöra ett direkt statligt engagemang i näringslivet. Detta sägs också på sitt sätt klart ut i propositionen. Jag vill gärna till kammarens protokoll anföra vad som där uttalas. Det heter: »Genom investeringsbankens statliga karaktär underlättas ett effektivt samspel mellan ban Ang. kens verksamhet och de många andra led i samhällsutbyggnaden där staten har styrande och sammanhållande funktioner: kommunikationsväsendet, bostadsbyggandet, <:lokaliseringspolitiken, forskningen, utbildningen etc. Det är angeläget att banken i sin verksamhet kan utnyttja den överblick och information som erhålls inom ramen för statsverksamheten. Bankens finansieringsbeslut kommer också i åtskilliga fall att få långtgående verkningar såväl regionalt som branschmässigt.» Trots den här anförda uppriktigheten beträffande bankens roll i samhällsdirigerande syfte gör man sig i propositionen stor möda att visa hur liten andel av kreditmarknaden som den statliga banken kommer att lägga beslag på. Det framhålles i ett fördomsfritt räkneexempel, där siffrorna hämtats från professor Kraghs utredning Finansiella långtidsperspektiv, att investeringsbanken år 1970 kommer att ha en årlig utlåning av kanske en miljard kronor och då svara för endast 6 procent av den beräknade totala strömmen över kreditmarknaden. Men, herr finansminister, det hade väl varit både riktigare och ärligare att jämföra denna utlåning på cirka en miljard kronor med näringslivets andel av kapitalströmmen, som enligt samma utredning är cirka fyra miljarder kronor. Industrins totala årliga externa finansiering denna tid beräknar professor Kragh till en och en halv miljard kronor. Sådana maktmöjligheter som dessa sifferjämförelser visar öppnas alltså för detta kreditinstitut. Detta konstaterande skall också ses mot bakgrunden av vad statsminister Erlander uttalade i frågan den 1 maj. Han sade då: »Vi måste på ett långt tidigare stadium få insyn i näringslivet och möjligheter att påverka handlandet.» Det är tillfredsställande att åtminstone statsministern här har tagit bladet från munnen och klart uttalat att regeringens syfte med banken är att öka den statliga insynen och öka den statliga kontrollen. Då framträder naturligtvis banktanken i sin rätta dager. Med hänsyn till den erfarenhet vi inte minst i riksdagen har av staten som företagare inger denna möjlighet till ökad statlig styrning av näringslivet starka betänkligheter. Allt för många exempel kan nämligen ges på regeringens oförmåga att göra korrekta och framsynta bedömningar av ekonomiska projekt. Till de mer påfallande hör den försäkran som vi väl alla erinrar oss att handelsministern på sin tid gjorde till Volvo om att svenska bilar omöjligen kunde säljas i USA. En upplåning som syftade till ett sådant lättsinne skulle staten förhindra. Dess bättre kunde Volvo ordna sin finansiering på annat sätt, och Volvo är i dag den största enskilda svenska exportören till USA. Felinvesteringar och felspekuleringar förekommer även i privata företag, men de får inte så generella konsekvenser som på den statliga sektorn. Det beror helt enkelt på den decentraliserade beslutsfattning, som förekommer i ett fritt näringsliv, och på frånvaron av politisk prestige. Man behöver där inte på samma sätt som när staten eller regeringen uppträder som företagare och då makten är central befara att ett missgrepp leder till flera påföljande missgrepp. Det är bl.a. mot bakgrunden av dessa invändningar som högerpartiet sagt nej till den statliga investeringsbanken. Det betyder självfallet inte att vi tycker att inget måste göras åt den nuvarande situationen. Tvärtom. I en omfattande partimotion, som bl.a. herr Åkerlund har varit inne på, har vi utförligt redovisat en mängd reformer som måste till både när det gäller näringslivets arbetsbetingelser — alltså det klimat i vilket näringslivet skall arbeta — och när det gäller den enskilda människans, arbetstagarens, trygghet. Det viktigaste av allt är därvid att vi får en annan ekonomisk politik här i landet. Det är den första punkten. Den nämndes av både herr Åkerlund och herr Nils Theodor Larsson. Men jag vill där göra ett tillägg. Jag tror nämligen att det på denna punkt är lika viktigt att vi så snabbt som möjligt kommer med i den europeiska gemenskapen och därmed får de större marknaderna. Med en annan ekonomisk politik menar vi framför allt, att kostnadsstegringarna måste hejdas och företagens självfinansieringsförmåga förbättras. Den främsta garantin för ökat välstånd och en trygg sysselsättning ligger trots allt i välkonsoliderade företag. Socialdemokraterna kan på denna punkt försöka misstänkliggöra företagsamheten för egoistiska vinstintressen — eller profittänkande, som det numera återigen heter. Jag tror inte att detta resonemang går hem. Jag tror att dagens arbetare och tjänstemän, alla de miljoner människor som arbetar i industrin, alltför väl vet att vår trygghet först och främst beror på att det företag i vilket de arbetar går med vinst. I investeringsbankspropositionen står att läsa att en höjning av självfinansieringsgraden i näringslivet skulle innebära att företagsvinsterna expanderar på bekostnad av lönernas andel av produktionsresultatet, en utveckling som från fördelningspolitisk synpunkt ej vore önskvärd. Jag föreställer mig att det är felaktigt att tro att självfinansieringsförmågan uteslutande sammanhänger med vinstutvecklingen. Ännu betänkligare är att den besynnerliga tanken att en förbättring av lönsamheten måste ske på bekostnad av lönernas andel av produktionsresultatet förts fram. Konsekvensen är uppenbar. Praktiskt taget varje effektivitetsförbättring och strukturrationalisering i vårt näringsliv måste ju då motarbetas, ty de syftar ju till att ge bättre resultat för företagen. Jag tror att det för de anställda och för samhället är ett väsentligare intresse att lönerna stiger, att det är möjligt att betala högre löner än att lönekostnaderna går upp. Vid sidan av vårt förslag att förbätt ra företagens möjligheter till självfinansiering har vi fört fram sju ytterligare krav på reformer. I syfte att stimulera industrins forskningsoch utvecklingsarbete föreslår vi att en särskild forskningsstiftelse inrättas, och den stiftelsen vill vi i år ge ett anslag om 100 miljoner kronor. Jag skall inte gå närmare in på den utförliga motivering som kan lämnas för att statsmakterna och industrin måste alltmer inrikta sig på utvecklingsarbete och forskningsarbete. Motiven härför kommer herr Gösta Jacobsson senare att närmare utveckla. För många av de större strukturrationaliserande åtgärder som företas i vårt näringsliv är en väl fungerande aktiemarknad också en nödvändig förutsättning. För näringslivets effektivitet är den ett ofrånkomligt villkor. Därför framför vi förslag i syfte att bredda och aktivera aktiemarknaden. Vi kräver också att valutaregleringen snarast skall avvecklas, ett krav som det finns tillfälle att upprepa med hänsyn till att den socialdemokratiska majoriteten bara för några veckor sedan avvisade tanken här i riksdagen. Vi framlägger förslag i syfte att förbättra kreditmarknadens funktionsduglighet, bl.a. genom en avveckling av emissionskontrollen och en modernisering av banklagstiftningen. De mindre och medelstora företagens möjligheter att få sina långfristiga kreditbehov tillgodosedda kan komma att försvåras genom investeringsbankens tillkomst. Det har jag tidigare utvecklat. Därför föreslår vi att AB Industrikredits och AB Företagskredits kreditgivningsförmåga skall förbättras och att hantverksoch industrilånefonden skall ges ökade resurser. Vi vill ha en översyn av förhållandena och önskemålen beträffande exportfinansieringen och anser att även företagens rätt till återlån från AP-fonderna bör göras till föremål för översyn. Härutöver föreslår vi slutligen åtgärder som syftar till att möjliggöra upprättande av ett bankägt återfinansieringsinstitut med uppgift att återfinansiera affärsbankerna för sådan långfristigare finansiering, som annars skulle vara svår att direkt placera på marknaden. I jämförelse med regeringens förslag om införande av den statliga investeringsbanken har vår konstruktion, inte minst på denna sista punkt, avgörande fördelar. För det första undviker man med vårt förslag om ett enskilt kreditinstitut en politisering, en styrning av det kapital som skall lånas ut. För det andra kan man utnyttja det kunnande som sedan lång tid tillbaka finns inom bankerna och som den statliga banken förvisso inte på en enda gång kan uppmobilisera, ty det är väl inte meningen att hela finansdepartementets tjänstemannakår skall bilda kärnan i den kommande banken med herr Sträng som chef. För det tredje blir vår bank en administrativt smidigare apparat. Samtliga affärsbanker som återförsäkrar sig i det enskilda återlåneinstitutet får nämligen pröva krediterna. Det blir alltså inte den våldsamma anhopning av kreditprövningar som kommer att känneteckna investeringsbankens arbete. För det fjärde är säkerhetsaspekten betydligt bättre och rimligare tillgodosedd i vårt alternativ. Den är inte bara bättre tillgodosedd än vad som i dag godtas i fråga om pensionsfondernas placering vad beträffar återlånen, utan den är också bättre tillgodosedd än vad statsbanken erbjuder, eftersom riskerna sprids till hela bankväsendet och bankerna ju är låntagare. För det femte kan staten om den vill ha pengar till sina företag eller till andra objekt, som man anser angelägna, även klara detta enligt vårt förslag. De flesta av statsföretagen har sina affärer i Kreditbanken — det är möjligt att det också finns statsföretag som har andra bankförbindelser. Vi förutsätter därför som något helt na turligt att den statsägda Kreditbanken skall delta i återfinansieringsinstitutionen. Genom Kreditbanken kan de statliga initiativen framföras och de statliga företagens intressen tillgodoses — i konkurrens med andra företags önskemål. Och självfallet menar vi dessutom att riksdagen skall ha samma möjligheter som hittills att ge statliga kreditgarantier, om detta i olika fall befinnes vara önskvärt och nödvändigt. Socialdemokraterna har med sitt förslag om den statliga banken ryckt ut en liten bit av näringspolitikens problematik och förenklat det till att bli en fråga om en institutionell skapelse med dirigerande och socialiserande syfte.

Men det finns, herr talman, som jag antytt, också en annan sida av problemet, nämligen den rent sociala. I motsats till socialdemokraterna har högerpartiet på denna punkt lagt fram en serie förslag som syftar till att trygga försörjningen och sysselsättningen för de många människor, som kan bli arbetslösa just genom den strukturrationalisering som staten nu säger sig vilja påskynda. Det primära är självfallet att det förs en sådan politik här i landet att konkurrenskraften hos företagandet stärks i förhållande till andra länder. Med andra ord: fortfarande gäller tesen att stabila och väletablerade företag är den främsta försvarslinjen mot arbetslöshet. Men de förändringar som kännetecknar arbetsmarknaden i dag kommer att medföra otrygghet för många människor. Förändringarna kommer också att drabba nya grupper i samhället, grupper som tidigare kunnat känna en betydligt större trygghet — jag tänker i detta fall bl.a. på tjänstemännen. Enligt högerpartiets mening måste de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna förstärkas. Men det räcker inte bara med att bredda omskolningsverksamheten och se till så att människorna här i landet snabbt kan ges nya yrken då de blir arbetslösa. Vi måste också ge dem den ekonomiska trygghet som denna omställning fordrar för att omställningen inte skall bli påfrestande och mänskligt sönderslitande. Det är därför vi krävt att frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring snabbt skall utredas, liksom vi aktualiserat frågan om att vidga rätten till avgångsbidrag till att omfatta även de grupper i samhället som nu står utanför denna förmån. Slutligen gäller det problemet med den äldre arbetskraften. Här måste särskilda insatser göras. Den kategori människor vi här möter omskolas inte lika lätt, kan inte lika drastiskt flyttas från den miljö, i vilken dessa människor tillbringat kanske hela sitt liv. Det är på detta område som statens insatser främst skall sättas in. Högerpartiet har på detta och andra sociala områden därför med betydligt större eftertryck än den sparsamma behandling, som regeringen gett detta område, satt in sina krafter. Låt mig, herr talman, sluta med att säga att vårt nej till den statliga investeringsbanken icke är ett bakåtsträvande nej.

Herr talman! Är regeringen rädd för konkurrens med den statliga investeringsbanken? Tror man inte på sin socialistiska åskådning, att statlig företagsamhet åtminstone på många områden skall vara mer framgångsrik än privat? Centern och folkpartiet har ju inte gått emot inrättandet av en statlig investeringsbank, utan endast begärt att en icke statlig investeringsbank skall kunna få arbeta under jämbördiga förhållanden med den statliga. Herr Ståhle gav, som företrädare för utskottet, ingen förklaring till varför man icke kunde acceptera denna konkurrens. Finansministern är ju i kammaren, och vi får hoppas att han förklarar varför det skulle vara så farligt med konkurrens också på detta område. Monopol, som inte strikt och starkt kan kontrolleras och vars effektivitet man inte kan mäta i internationella jämförelser, bör inte tillåtas, vare sig de förekommer i privat eller statlig ägo. Av uttalanden från centerpartiets sida är det väl känt att vi inte har någon dogmatisk inställning på detta område. Vi kan mycket väl tänka oss statlig verksamhet, men den bör kunna konkurrera med kooperativ och privat företagsamhet. Det finns statlig verksamhet som är berättigad, t.ex. på områden som rör import, tillverkning och försäljning av gifter; den kan förekomma av sociala, tekniska och vissa andra skäl. I all den utsträckning det är möjligt bör dock statlig verksamhet kunna jämföras i konkurrens med kooperativ och privat verksamhet. Herr Åkerlund beklagade i sitt anförande att centerpartiet, som han sade, hade presenterat ett delsocialistiskt förslag. Jag tror att inte ens herr Åkerlund och det parti han tillhör kan svära sig helt fria från att vid vissa tillfällen ha accepterat statlig verksamhet. Vi vet t.ex. att det ursprungliga förslaget om förstatligandet av LKAB kom från en högerregering. Så sent som år 19435 bestyrkte högerpartiet att man ansåg att även den återstående delen av LKAB:s verksamhet vid lämpligt tillfälle kunde helt övertas av staten. Det är mycket lätt att förstå att den tekniska utvecklingen går mot en allt hårdare rationalisering och därav följande behov av större kapitalinsatser för investeringar. Man imponeras ofta av den tekniska utveckling som hittills har ägt rum, men faktum är att vi bara står i början av en fantastisk teknisk utveckling, som kommer att ta sig uttryck på olika sätt. Det finns företag som drivs bättre i stordrift, t.ex. massaindustrin. Även om vi är de varmaste vänner av småföretagsamhet, är vi fullt medvetna om att just massaindustrin inte lämpar sig för sådan företagsform. Därmed har jag inte på något sätt gjort gällande att små och medelstora företag inte har sitt fulla berättigande. De kommer att existera i fortsättningen också. Ett mindre företag behöver inte nödvändigtvis drivas orationellt, utan det kan ha en ytterligt rationell drift. Det finns inom speciella områden, t.ex. i Gnosjö, småföretagare som levererar till stora svenska företag utan att dessa storföretag någonsin har tänkt sig att själva ta upp den tillverkningen. Ifrågavarande produkter tillverkas lika rationellt i småföretagets form. Vi är alltså fullt medvetna om att den omvandling som nu sker i vårt näringsliv kan kräva stora kapitalinsatser. Centerpartiet och folkpartiet har åtskilliga gånger krävt en mer aktiv, konstruktiv och långsiktig näringspolitik än den som regeringen för. Vi har lagt fram en rad förslag som alla syftar till att förbättra företagens kapitalförsörjning och därmed trygga effektiviteten och sysselsättningsmöjligheterna på längre sikt. Kraftfulla åtgärder har krävts för att främja produktionen, öka den totala kapitaltillgången och möjliggöra en bättre självfinansiering och konsolidering inom företagen — dels genom att hejda den för konkurrensförmågan gentemot utlandet så förödande inflationen och den allmänna kostnadsfördyringen och dels genom en genomgripande skattereform. Det kan också nämnas åtgärder för främjande av sparande, större möjligheter för ianspråktagande av AP-fonderna m.m., som vid olika tillfällen föreslagits av centern. Men i stället för att föra en verkligt aktiv näringspolitik på lång sikt har regeringen fortsatt med sitt vanliga lappverk. Investeringsbanken är ett av de medel som vi anser bör användas för att göra det svenska näringslivet mer konkurrenskraftigt. Denna konkurrenskraft — det vill jag understryka är så mycket mer nödvändig som vi nu lyckligtvis har fått en allt friare handel i världen, i synnerhet inom det europeiska området. Och vi kanske förväntar att vi skall nå ännu längre i det avseendet. Den är också nödvändig för att effektivt kunna lösa ett av de viktigaste problemen i vårt samhälle, nämligen den fulla sysselsättningen. Alla ansträngningar måste göras för att vårt näringsliv skall bli så effektivt och konkurrenskraftigt att alla medborgare kan beredas sysselsättning. Av den anledningen är det svårt att förstå att regeringspartiet inte i större utsträckning tar hänsyn till mittenpartiernas verkligt positiva förslag. Jag konstaterar med tillfredsställelse att herr Holmberg tydligen helt slutit upp på centerns linje i fråga om att vi skall ba en ordentlig arbetslöshetsförsäkring. När jag i detta sammanhang har talat om de konstruktiva förslagen från centern och folkpartiet, har herr Ståhle understrukit den negativa inställning som herr Åkerlund och högerpartiet över huvud taget har till dem. Jag förstår att herr Ståhle därmed ville erkänna att det verkligen är ett ordentligt alternativ som centern och folkpartiet har presenterat. Beträffande investeringsbanken bör det noteras — det har visserligen gjorts tidigare, men när avgörandet nu nalkas är det anledning att erinra om det igen — att banken inte tillför mer kapital till kapitalmarknaden i år. Höjning av omsättningsskatten är ett led i en finanspolitisk förstärkning för att nå fram till en överbalanserad driftbudget. Det finns inga pengar som är öronmärkta på det sättet, att de medel som kommer från omsättningsskatten skulle gå speciellt till investeringsbanken. Jag tror inte heller att finansministern vill ha specialpengar till det ena eller andra ändamålet. Vi har inte tillämpat någon sådan metod tidigare. Det är också uppenbart att det inte är det syftet som man här haft. Om staten hade lånat 500 miljoner mindre hade det beloppet givetvis tillförts kreditmarknaden och vi hade då fått en motsvarande ökning av resurserna på det området. Det kan dock av andra skäl ha varit välbetänkt att suga upp köpkraft genom en höjning av omsättningsskatten. Det kan möjligen konstateras att om det ett kommande år skall tillföras investeringsfonden ytterligare 500 miljoner kronor och om vi då, vilket inte förefaller särskilt sannolikt, skulle få en totalbalanserad budget, har vi ju sugit upp köpkraft och fått ett ökat tillskott på kapitalmarknaden. Men för året kan vi konstatera att vi icke har fått något verkligt tillskott av penningmedel. Det är bara en omväg som man har använt för att förklara det hela. Det är kanske så, som herr Holmberg påpekade, att den oro som finns på arbetsmarknaden, behövde denna avlösning. Man har alltså här fört ihop två saker som egentligen inte hör samman. Jag vill också hastigt erinra om den av många påtalade mycket hafsiga behandling som denna fråga har fått. Först var det fem rader i finansplanen, där man talade om en investeringsfond — den hade det namnet först. Sedan fick vi ett pressmeddelande, där det lämnades ytterligare uppgifter. Därefter kom de båda promemoriorna, som efter påtryckningar sändes ut på remiss. Det är förvånande att man kan behandla en så viktig sak så vårdslöst som man här gjort. Regeringen vill säkert inte bestrida att det finns utomordentligt goda experter på detta område i vårt land. Det hade väl då funnits anledning att anlita dem och fått råd när det gällt utformningen av detta viktiga förslag. Herr Holmberg redogjorde för de skilda påståenden som gjorts om ban ken. Att sådana påståenden gjorts finner jag inte alls förvånande, ty vid de tillfällen då dessa uttalanden gjordes var linjerna inte så klara att man kunde säga vad som till slut skulle gälla på området. Det var därför inte underligt att det uppstod divergenser i de uttalanden som gjordes från regeringens sida. När man kunnat få fram detta enligt regeringens uppfattning tillfredsställande förslag på denna korta tid, kan man väl inte ha någon invändning mot centerns och folkpartiets begäran om en utredning som skulle vara klar till nästa års riksdag. Man skulle ha mycket bättre tid på sig för den utredningen än den tid regeringen använt för att utreda det förslag som nu framlagts. Jag hoppas därför att inte det argumentet förs fram att tiden nu är för kort att utreda någonting. Herr Ståhle sade att man inte ville föregripa kreditmarknadsutredningen. Ja, men inrättandet av en investeringsbank innebär väl ett föregripande av kreditmarknadsutredningen. Skulle man ha väntat på den utredningen borde man inte ha vidtagit den här åtgärden heller, utan då borde man ha väntat tills den utredningen framlagt sitt betänkande. Det har sagts en sak i utskottet som jag är förvånad över. Vi har yrkat på att man skulle göra sådana ändringar i banklagen att det fanns möjligheter att få en icke statlig investeringsbank att arbeta vid sidan av den statliga. Utskottsmajoriteten i bankoutskottet har då anfört följande: »Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att grundläggande legala förutsättningar för att bilda enskilda kreditaktiebolag redan nu existerar. Ansökningen om inrättande av nya sådana institut prövas på grundval av den enligt propositionen nr 56 omnämnda lagen om kreditaktiebolag.» Ja, det skulle då förefalla som om detta vore möjligt. Men vad säger då propositionen när den motiverar förslaget om en statlig investeringsbank? Jo, då säger man att förutsättningarna för affärsbankerna och andra kreditinstitut att inom nuvarande institutionella ram och efter hittills använda kreditvägar lämna företagen de lån som behövs för en omfattande investeringsverksamhet kan även konstateras vara otillräckliga. Då måste det ju föreligga någon brist på något sätt eftersom de nuvarande resurserna inte räcker till för att bedriva den verksamhet som investeringsbanken skall svara för. Om man vill ha en konkurrerande bank måste det göras vissa ändringar. Antingen har utskottet fel eller också har propositionen fel.

Här är det ibland fråga om kapitalinsatser i företag, som kan betraktas såsom både livsdugliga och betydelsefulla, men där riskerna är större än vad affärsbankerna vill ge sig in på. Genom detta statens egna engagemang avlastar man dessa risker för AP-medlen. Man kan inte komma ifrån att en statlig bank av nu föreslagen typ kan bli inkörsporten till ett förstatligande av vårt näringsliv i betydande omfattning, något som centerpartiet givetvis inte kan acceptera. De som hyser den åsikten att staten inte skall ha ett för stort inflytande måste naturligtvis ställa villkoret, att den statliga banken inte får rätt att förvärva aktier i bolag. Vid de enstaka tillfällen som det kan finnas motiv för att staten skall göra några förvärv inom näringslivet bör det ankomma på riksdagen att fatta beslut. Riksbanken, som är kritisk mot aktieförvärvsrätt, säger i sitt yttrande: »Mot aktieförvärvsrätt för investerings banken talar emellertid det tvivel, för att inte säga den misstro från kundernas sida som ett engagemang av denna art från bankens sida skulle komma att mötas av. Fullmäktige ställer sig för sin del i och för sig tveksamma till en sådan befogenhet för banken även om den som nyss framhållits kan komma naturligt in i dess verksamhet.» Det är alltså riksbanksfullmäktiges majoritet som har sagt detta. Uttalandet bör beaktas. Vid en helstatlig bank av denna typ finns även risk för ett tänkbart godtycke vid utlåningen. Banken skulle ju, om den inrättas såsom regeringen har föreslagit, i praktiken få ensamrätt till detta slag av utlåning på basis av framför allt AP-medel. Det är sannolikt att nöjaktiga garantier mot ett maktmissbruk skulle kunna vinnas genom att näringsliv och banker finge möjlighet att arbeta på lika villkor i konkurrens med den statliga banken och även med rätt att låna upp AP-medel. En annan möjlighet, som även har framhållits, är att investeringsbanken inte blir helstatlig utan endast halvstatlig i likhet med Aktiebolaget Industrikredit och Aktiebolaget Företagskredit. Vi anser att dessa frågor behöver snabbutredas. Skulle man då komma fram till att banken bör vara halvstatlig, erfordras endast vissa ändringar i konstruktionen avseende styrelsens sammansättning, tillskjutandet av eget kapital o. d. Stannar man däremot för att såsem hinder mot maktmissbruk inrätta en näringslivets bank med möjligheter att konkurrera på lika villkor, behöver naturligtvis inte den statliga banken bli av den storlek som är föreslagen i propositionen utan kan reduceras till hälften. Det är framför allt dessa överväganden som har föranlett oss från mittenpartierna att yrka på en begränsning av bankens omfattning och en utredning av de frågor som för oss synes angelägna. Däremot vill jag än en gång med anledning av viss kritik i tidningarna betona vad herr Nils Theodor Larsson sade, nämligen att det för vårt vidkommande inte är fråga om någon provisorisk bank. Investeringsbanken bör enligt vår mening redan nu göras definitiv. Frågan om den skall vara heleller halvstatlig bör däremot stå öppen, och detsamma är förhållandet med frågan om huruvida vid sidan av den statliga banken skall upprättas en näringslivets bank, som jag tidigare har skisserat. Jag vill ytterligare tillägga en sak beträffande bankens utlåningsmöjligheter. Jag vill starkt betona att företagens storlek givetvis inte får bli bestämmande för till vilka banken skall låna ut. Jag är tacksam för vad som har sagts i propositionen i det fallet. Man talar visserligen om storföretagen men tillägger, att det dock inte innebär att bankens finansieringsinsatser kommer att förbehållas stora företag. Det finns också, sägs det i propositionen, ett stort antal mindre och medelstora företag där en stark utveckling av nya produkter och metoder äger rum och för vilka = finansieringssvårigheterna kan vara särskilt besvärande. Det är glädjande att detta kommit in i propositionen, och jag hoppas att det kommer att beaktas i största möjliga utsträckning. Man kan dock inte komma ifrån att de större företagen kan komma att dominera till följd av att de i stor utsträckning har långsiktiga projekt. Därför finns det anledning att se särskilt till de mindre och medelstora företagens kreditmöjligheter i övrigt. Därvidlag har mittenpartierna föreslagit åtgärder som jag inte behöver gå närmare in på, nämligen fördubbling av aktiekapitalet i AB Industrikredit och AB Företagskredit, så att underlag skapas för en kraftig ökning av dessa instituts utlåningskapacitet. Herr Ståhle visade på att det finns outnyttjade kapaciteter hos dessa företag. Det kan man ju säga, men kapaciteten beror naturligtvis till en del på lånevillkoren. Man måste också beakta de ansökningar som finns inne och som ännu inte hunnit klaras av. Det finns säkerligen stora resurser, men jag är inte säker på att de räcker till utan den förstärkning som mittenpartierna föreslagit. När jag talar om de mindre och medelstora företagen, vill jag också starkt understryka ett önskemål beträffande den styrelse som skall ha hand om investeringsbanken. De mindre och medelstora företagen borde också bli representerade där i någon form. Jag skulle förmoda att detta önskemål inte möts av någon motvilja från regeringens sida, men jag anser att det bör framföras i denna debatt. Herr talman! Investeringsbanken löser inte problemen helt och den räddar inte någon besvärlig ekonomisk situation. Den ekonomiska politik som förts har givetvis orsakat en hel del svårigheter, och den måste enligt vår mening föras på ett annat sätt i framtiden. Nationalproduktens användning har varit felaktig, vilket också påvisats i boken »Svensk ekonomi 1965—1970». Finansministern har betonat vid flera tillfällen att industrins investeringar stagnerade 1961 och åren framåt. Det har finansministern sagt varje år i finansplanen, men han har tröstat sig med att bostadsinvesteringarna och de allmänna investeringarna i gengäld stigit så och så många procent, och därför har han stannat vid att göra uttalanden. Politiken har icke varit välbetänkt, och den har säkert återverkat mycket starkt på vår produktion och vår utrikeshandel och alla dessa ting som nu ställt till svårigheter för oss. Det har varit en försummelse att man inte bättre beaktat industrins investeringar långt tidigare, när man redan för sex år sedan såg att de började stagnera. Det har betonats så starkt att inflationen är något som vi måste komma till rätta med. Man kan inte bara klandra att lönerna har stigit mycket och att lönesummans uppgång blev 10,5 procent förra året. Bakom detta ligger också att kostnadsfördyringarna pressar löntagargrupperna till att öka sina krav. Därför ligger det i bakgrunden att den ekonomiska politiken i och för sig — felaktigt bedriven, som vi anser den vara är ett incitament till de stora lönehöjningar som skett. Dessa kunde ha stannat vid en mycket blygsammare nivå, om vi hade haft en mindre kostnadsstegring. Jag är övertygad om att varje facklig företrädare är beredd att understryka detta. Kunde vi förvänta oss mindre kostnadsstegringar, så kunde vi också nöja oss med en betydligt blygsammare lönehöjning. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att vi är starkt medvetna om den utveckling som kommer att ske i samhället, och vi är beredda att göra de insatser som behövs för att få bättre kapitalresurser för alla de stora rationaliseringar som förestår. Vi har också presenterat ett verkligt alternativ till regeringsförslaget, ett alternativ som vi är övertygade om kommer att leda till bättre resultat, om det blir genomfört. Jag ber att få instämma i de yrkanden som tidigare framställts av herr Nils Theodor Larsson.
Herr talman! Flera talare har redan påpekat att socialdemokratins politik bidragit till de svårigheter som Sverige i dag har på det ekonomiska området. Detta är alldeles uppenbart ett riktigt konstaterande. Penningvärdeförstöringen har bidragit till att höja kostnadsnivån, och vi har fått svårigheter att sälja svenska varor som i många fall blivit för dyra. Tillgången på riskvilligt kapital har också blivit alldeles för liten och motsvarar inte behovet. I den hårdnande internationella konkurrensen är de nödvändigt att kraftigt rationalisera och = effektivisera inom svenskt näringsliv. Det är mot den bakgrunden jag vill slå fast att folkpartiet gång på gång, år efter år, har varnat för de risker som den socialdemokratiska politiken medför. Vi har upprepade gånger lagt fram konkreta förslag i syfte att förbättra det ekonomiska läget i landet. Jag skall bara nämna några exempel. År 1957 presenterade vi ett mycket väl utarbetat förslag om stimulering av det frivilliga sparandet. Vi föreslog ändrad lagstiftning för att underlätta tillkomsten av investeringsbolag och investeringsfonder samt stimulera aktiesparandet. Året därpå lade vi fram ett samlat program för främjande av kapitalbildning och sparande. Vi krävde också en avveckling av de återstående regleringarna på «kapitalmarknaden. Under hela 1960-talet lade vi gång på gång fram förslag om avveckling av valutaregleringen, som gör det svårare för svenska företag att få utländskt kapital. Vi föreslog målsparande, som psykologiskt sett är så betydelsefullt, bostadssparande och försäkringssparande. År 1964 föreslog vi en reformering av banklagstiftningen för att avhjälpa en del av de rådande finansieringssvårigheterna. År 1965 tog vi upp de mindre och medelstora företagens särskilda problem beträffande kreditanskaffning. År 1966, liksom flera gånger tidigare, föreslog vi ändring av AP-fondernas utformning i syfte att gagna näringslivets kapitalförsörjning. Och det är inte bara vi som fört fram sådana förslag, utan även de andra oppositionspartierna. Sådana framstötar har inte heller gjorts bara av den politiska oppositionen — både löntagaroch företagarorganisationer har gång på gång understrukit betydelsen av ökad tillgång på kapital för näringslivets behov. Alla andra än den socialdemokratiska regeringen har alltså oupphörligt ställt in strålkastarna på detta allvarliga fenomen. Det är endast regeringen som varje gång har förklarat: »Nej, läget är nog inte så allvarligt som ni säger.» När oron för nedgången i industriinvesteringarna kom för en tid sedan, ledde det inte till några kraftåtgärder i syfte att främja kapitalbild ningen utanför statsbudgeten. Jag föreställer mig att kyrkstötarna på 1700 talet hade ett lättare arbete med att väcka sovande än vad oppositionen, de fackliga organisationerna och näringslivet haft då de sökt få liv i regeringen. Uppvaknandet inom regeringen blev desto mer yrvaket och förvirrat när det nu kom för några månader sedan. Besked och motbesked kastades om varandra, bud och motbud korsades, illa övervägda hugskott kastades fram. Nu skäms man tydligen för en del av de värsta grodorna, och det är ju alltid ett framsteg; men därmed främjas inte kapitalbildningen. På visst sätt är den socialdemokratiska villervallan begriplig. År efter år hade man sökt dämpa oron för utvecklingen på detta område, nu skulle man kasta om men hade inge färdiga planer, inga klarläggande utredningar om hur man borde gå till väga. Situationen var litet knepig för socialdemokratin, det skall erkännas. Nu måste man nämligen medge riktigheten i vår bedömning när vi hade talat om lägets allvar, men tidigare hade man som sagt motsatt sig en omsorgsfull beredning av tänkbara åtgärder. I detta för socialdemokratin onekligen pinsamma läge har partiets medlemstidning skyndat till hjälp. I senaste numret förkunnas det — jag läser ordagrant: »Den statliga banken, beslutad 1964.» Ja, så står det — inte 1965 eller 1966 eller 1967! Det var en verklig överraskning. Man talar om att problemet diskuterades på en socialdemokratisk partikongress och att man där överlade om »grundvalen för dagens förslag till en investeringsbank». Det här numret kom inte ut den 1 april. Man frågar sig om detta är allvar eller om det är spex, men tydligen är det allvar. Under sådana förhållanden har man verkligen på socialdemokratiskt håll lyckats hemlighålla detta »beslut» mycket länge. håll vid detta tillfälle? På en punkt är vad man sade verkligen avslöjande. Man förklarade nämligen: Företagen skall göras mera beroende av lån. De skall vara mera beroende av kreditinstitutioner, man vill inte att företagen och därmed deras anställda ens skall få ha den trygghet som de nu har genom den grad av företagssparande som ändå finns, man skall tvinga företagen att bli mer beroende bl.a. av staten. Allt detta sägs mycket klart. På den punkten råder alltså ingen tvekan om vad socialdemokratin vill. Här har alltså den statliga monopollusten klarlagts. Om den socialdemokratiska tidningen vill tala om att det är monopollusten som beslutades år 1964 då har man rätt, annars inte. I propositionen förklaras det att företagens likviditet nu har blivit så låg »att en fortsatt neddragning knappast är möjlig». Nu undrar jag om det är detta senaste uttalande som är regeringens ståndpunkt eller om en rad i ett tre år gammalt uttalande från en partikongress skall sättas högre? Det vore mycket intressant att få den saken närmare belyst. Bankoutskottets utlåtande och herr Ståhles anförande ger ingen klarhet på den här punkten. Det finns i propositionen en ganska fantastisk grundtanke, om jag nu spetsar till det hela, och det är den: Om bara herrar Erlander, Sträng och Wickman och de personer som de utser får mer att säga till om så skall det ordna sig i detta land. Det är den statliga centralbyråkratens dröm i sin prydno. Man förstår inte de risker som finns för företagen och deras anställda i beroendet till en statlig monopolinstitution. Man förstår inte att det då kan bli för litet hänsynstagande till lokala förhållanden och enskilda företags speciella förutsättningar. Det blir ju en monopolsituation med privilegier, så länge regeringen inte vill ge likvärdiga villkor till andra kreditinstitut. Detta är den stora skillnaden mellan rege ringens förslag och mittenpartiernas förslag. Vi vill ge likvärdiga villkor. När regeringen inte vill göra det blir det en monopolsituation för den av regeringen föreslagna banken. Man förstår inte att det gäller att undvika privilegier, att det är bättre med flera banker, med flera kreditinstitutioner. Om ett företag får nej på ett håll kan det då gå till ett annat, även beträffande den form av kreditgivning som vi i dag diskuterar. Den Wickmanska banken skulle vara privilegierad på sitt område. Den är därför farlig för alla dem som inte finner nåd inför den bankdirektionen. I samband med debatten om denna bank har det sagts en hel del andra saker från socialdemokratiskt håll, som går utanför ramen för dagens debattämne ur formell synpunkt. Men uttalandena är allmänt syftande, och jag tycker därför att det skulle vara nyttigt att få litet mera klarlagt vart egentligen socialdemokratin syftar. Då vi nu har glädjen att se finansministern här i kammaren hoppas jag att han vill hjälpa till och göra några klarlägganden. Bakgrunden kan ju då vara vad tidskriften Aktuellt har citerat från den socialdemokratiska partikongressen år 1964. I det uttalandet finns också en annan punkt som jag tror att man väl ändå nu djupt beklagar. Jag syftar på den punkt där man talar om skärpt konkurrens på kapitalmarknaden som någonting som man vill uppnå. Kan någon förklara hur man får en hårdare konkurrens när staten inom en del av denna sektor skall få en privilegierad ställning? Detta är ju motsatsen till bättre konkurrens. En annan punkt som vi tycker att det skulle vara av intresse att få något närmare belyst är följande. Pennan måste väl ändå ha sluntit i handen på statsrådet när han i propositionen förklarar att en av anledningarna till att Sverige trots sin sena industriella start ändå klarat sig så pass hyggligt är att näringspolitiken varit inriktad på fri konkurrens. Det är i och för sig ett absolut riktigt konstaterande. Detta har varit en av de grundläggande orsakerna till vårt välstånd. Men hur går denna lovsång till den fria konkurrensen ihop med det förslag som nu ligger på riksdagens bord, där man inte vill ge olika institutioner likvärdiga villkor? Det är ju det som är förutsättningen för en fri konkurrens. Har man olika institutioner med olika villkor blir det ingen fri konkurrens. Man måste i detta sammanhang konstatera att det inte heller i propositionen finns ett enda erkännsamt ord om de betydande tjänster som de nuvarande bankerna gör samhället. Det är intressant att jämföra denna inställning med TCO:s uppfattning. TCO anför nämligen att det är nödvändigt att de nuvarande principerna för kreditprövning i bankväsendet i stor utsträckning måste gälla även i en ny bank. Jag tror att socialdemokraterna har fel i sin föreställning att svenska folket i allmänhet tycker att bankernas ledningar skulle fungera som utsugare. Det är bara inom kommunismen och på socialdemokratins vänsterflygel som man tror att detta är ett argument som slår. Alla de som ute i landet har att göra med bankerna hyser säkerligen en annan uppfattning. Ingen tycker att bankerna är ofelbara — man gör där misstag liksom sker på alla andra håll, även bland politikerna. Det skulle var intressant att höra vilka människor socialdemokraterna syftar på när de talar om de personer som bara tänker på de privata finansintressena. Tycker t.ex. den socialdemokratiska regeringen att Tore Browaldh tillhör den typ av människor som bara tänker på privata profitintressen? Räknar man till dessa även Lars-Erik Thunholm eller kanske första kammarens talman, som onekligen förekommer i en hel del betydelsefulla näringslivsoch banksammanhang? På sådana frågor svarar socialdemokraterna, att man inte skall ta detta så personligt. Ja, men institutioner fattar ju besluten på ett mänskligt plan. Besluten fattas av dessa människor som enligt vad statsrådet Wickman nyligen i en artikel uttalat tydligen inte har annat än privata finansintressen. Jag tror att det vore synnerligen värdefullt att få en belysning av socialdemokraternas uppfattning om denna nebulosa kring profiten och de människor som härmed avses. Vad är det för fel på de människor som nu gör det som man i propositionen uppmanar den nya banken att göra? Den skall ju se till att investeringarna blir räntabla. Det kan väl inte vara fel om andra försöker göra detsamma. Försök inte att komma ifrån det förhållandet att det är människor som fattar beslut i detta sammanhang och skyll inte på att det här skulle gälla några obestämbara opersonliga bankstyrelser! Det är intressant att se att statsrådet Wickman tydligen inte har någon känsla för att det över huvud taget kan finnas någon risk att staten skulle kunna lägga sig i för mycket. Han sätter inte upp en enda liten varningsflagga. För vår del har vi uttalat att det verkligen finns anledning att se till att de värden som finns i vårt näringsliv och över huvud taget i vårt samhälle inte skadas genom olämplig behandling. Det finns alltså gränser, och jag är alldeles övertygad om att också socialdemokraterna har denna uppfattning. Det är bara det att det just i dagens politiska situation inte passar särskilt väl att tala om det. Det låter mycket bättre att med en liten fnysning av förakt i stället diskutera privata profitintressen. Jag tror att det är en mycket olycklig situation som vi härigenom kommit in i. Det vore mycket värdefullt om t.ex. finansministern i dagens debatt ville redogöra för dessa frågor. Visst är investeringsbanken en mycket betydelsefull fråga, men på längre sikt är det ju ännu betydelsefullare om socialdemo kratin nu skulle ha bestämt sig för att lägga om kursen i sin behandling av det fria näringslivet. Jag betonar, herr talman, att jag inte tror att det fria näringslivet är felfritt. Men det är inte det som det är fråga om, utan här är det fråga om andra värden i sammanhanget och att vi bäst utnyttjar situationen genom en fri konkurrens. Herr Stefanson har redan behandlat en rad av de specialproblem som kommer upp i detta sammanhang, och jag skall inte ägna mig åt dem. Andra talare från vår sida kommer att ta upp ytterligare spörsmål. Jag skall till sist bara komma med några allmänna synpunkter på nödvändigheten av att här se politiken ur aspekten att den måste hänga ihop. Vi får inte göra den snedvridning som socialdemokratin nu tydligen försöker åstadkomma i debatten genom förslaget om en investeringsbank. I den konkreta frågan har vi från folkpartiet och centerpartiet sagt att vi tycker att det är rimligt att staten medverkar till en kreditgivning för särskilt riskfyllda och långfristiga investeringar i näringslivet. Det är angeläget med tanke på en snabb ökning av effektiviteten i näringslivet och önskvärdheten av tryggad sysselsättning. Riksdagen bör därför bevilja medel för en investeringsbank. Men vi säger nej till ett statligt monopol, som innebär en konkurrens där man inte har likvärdiga villkor, och vi säger nej till en ekonomisk maktkoncentration. Dessa ting bör så långt det över huvud taget är möjligt undvikas. Vi begär förslag till nästa års riksdag om hur dessa önskemål bäst skall tillgodoses under olika kombinationer av samverkan mellan stat och kreditväsen. Det intressanta är att det är i stor utsträckning samma inställning som TCO har givit uttryck åt i sitt remissyttrande. TCO förordade en inpassning av ett nytt institut. Man bör, säger TCO, använda den närmaste tiden till att utreda ändringar i banklagen för att få en smidig anpassning. Det är ju detta som regeringen helt har uraktlåtit att göra. Vi tycker att det är bra om man kan få en kreditinstitution där t.ex. löntagarorganisationerna blir representerade. Det skadar inte. Det ökar nämligen kunskapen och ansvarskänslan inom alla läger. Vårt förslag innebär alltså mer konkurrens mellan kreditgivande institutioner än vad regeringens förslag innebär. Jag tycker att det är tråkigt att högern inte inser nödvändigheten att inta en sådan hållning. De gällande bestämmelserna beträffande kreditinstitutens långfristiga kreditgivningskapacitet måste ju liberaliseras,. Herr Stefanson talade därom, och jag skall inte ytterligare gå in på det. Det gladde mig att höra att herr Åkerlund, som kallade mittenpartiernas förslag för delsocialisering, ändå inte på något sätt svävade på målet när han föreslog ökat statligt stöd till de delsocialiserade — enligt hans terminologi — Industrikredit och Företagskredit. Det är precis samma former, men det är ju glädjande att högern när det passar kan vara med om delsocialiseringar. Jag noterar det med intresse. För att man skall kunna bedriva en verkligt aktiv politik på detta område måste, som vi har förklarat i våra motioner, lokaliseringspolitiken vidgas och effektiviseras. Det visade sig ju mycket snabbt att de 800 miljoner kronor som skall användas för detta ändamål under en femårsperiod inte är tillräckliga för att klara av alla de problem som har mött i detta sammanhang. Likadant är det med regeringens arbetsmarknadspolitiska program — det är icke tillräckligt. Vi har under flera år föreslagit att man skulle ta upp frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring. Jag föreställer mig att regeringen nu skulle kunna vara något mera intresserad av detta med tanke på de sysselsättningssvårigheter som har uppstått under senare tid. Tyvärr röstade första kammarens majoritet mot det förslag som vi fört fram och som behandlades nyligen. Det avsåg möjligheter till förtidspensionering av äldre arbetstagare som inte kan få ett nytt arbete. Andra kammaren biföll ju den framställningen. Uppenbarligen kan man inte klara av den ekonomiska situationen genom den investeringsbank som regeringen nu föreslagit. Det grundläggande är ju hur kapitaltillgången skall ökas. Det är ju detta som är det grundläggande felet i regeringens politik. Man har inte velat vidta några kraftåtgärder för att öka kapitalbildningen utanför statsbudgeten. Det är därför vi har föreslagit att denna fråga nu äntligen skall tas upp. Jag tycker att det vore mycket tragiskt om regeringens uppvaknande inte också skulle kunna få den konsekvensen att den förstår att ett sådant samlat program är det grundläggande i detta sammanhang, inte det förslag som i dag ligger på riksdagens bord.